Herr talman! På det som sades sist vill jag svara, att jag inte har riktat något angrepp mot någon person. Jag har bara sagt, att företagsledningen skulle behöva överses, och detta är sådant som man lugnt kan säga utan att därmed rikta kritik mot någon viss person, eftersom företagsledningen är ett begrepp av större omfattning. I övrigt är det endast tre punkter som jag skulle vilja beröra. Den första gäller remissen. Jag har den bestämda uppfattningen — och jag är inte ensam om den — att om man hade velat remittera detta ärende, hade man kunnat göra det. Det finns sakkunniga instanser. Man har exempelvis utredningen, som mig veterligt inte blivit avpolletterad ännu utan bara är förpuppad i avvaktan på en fortsättning. Man har vidare atomdelegationen, och man har även ledningarna för olika kraftverk, vilka det hade varit av värde att höra och vilka jag tror skulle ha kunnat ge råd och synpunkter på frågan. Nu ställdes emellertid alla parter inför ett fait accompli. När statsrådet talade om utvecklingen av den svenska atompolitiken frågade jag mig: Hur gör man för kommersiellt bruk upphandling i de företag som är huvudmän för denna politik? Jo, numera går det till så, enligt vad jag blivit upplyst om från sakkunnigt håll, att man först köper komponenter till anläggningarna där dessa komponenter bäst och billigast kan erhållas och sedan konstruerar man verket på det sättet. Många här i landet har den uppfattningen, att man med fördel kunde gå till väga på det viset även här. Till sist, herr talman, tror jag att det skulle vara bra att företa en sådan omprövning som jag tyckte mig höra att statsrådet antydde. Det skadar naturligtvis inte att vara kritisk mot de allmänna föreställningar och meningar som under ett antal år har bitit sig fast. Därför anser jag att det skulle vara till nytta med en hårdare kritik mot den utveckling vi har haft hittills, så att vi, när vi nu står inför en skiljeväg, finge flera alternativ att välja mellan och hade flera möjligheter.

Herr talman! Regeringen har i proposition nr 136 framlagt förslag till ändring i giftermålsbalken. Det är särskilt på fyra vitala punkter som dessa ändringar sätter in. Jag vill i anslutning till det föreliggande utskottsutlåtandet foga några reflexioner. Det gäller först giftermålsåldern. Här föreligger mycket skilda meningar. Propositionen föreslår att giftasåldern för män och kvinnor göres lika och blir 18 år för båda. Det innebär en sänkning av nuvarande ålder för män med 3 år. I motioner föreslås att man bibehåller en viss åldersskillnad. Man föreslår en sänkning för mannen med bara ett år, alltså från 21 till 20 år. Detta förordar också familjerättskommittén. Det finns flera skäl som talar för det. Dit hör till att börja med att två 18-åringar är för unga för att ha nått en tillfredsställande mognad för äktenskap.

Det är mycket litet man vet om denna mognads Process. 18 år är visst ingen vetenskapligt — sociologiskt eller biologiskt — framtestad lämplig mogenhetsålder för giftermål. För min del betvivlar jag starkt att unga pojkar i 18-årsåldern i vidare mening är mogna för att ingå äktenskap. När man noga läser hithörande handlingar synes ingen vara särskilt ivrig att förorda giftermål vid 18 år. Lagmotiveringen är mer: »Härtill är jag nödd och tvungen» och bort med könsskillnaden. Mot en sänkning till 18 år talar även det faktum, att ingen av parterna är myndig. Deras barn måste intill dess en av föräldrarna når myndig ålder ha särskild förmyndare. Bör Jlagstiftningen sanktionera en sådan tingens ordning? Utskottet kan inte komma ifrån att olägenheter finns och kommer att finnas men anser att de inte är så stora, att man fördenskull behöver tveka när det gäller att lagstifta om en äktenskapsålder som är lägre än myndighetsåldern. Man kan fråga: Är det så förfärligt brått med att nu sänka giftermålsåldern till 18 år för män?

Härtill kommer en hel del andra skäl. Männen har t.ex. inte gjort sin värnplikt. Mot en sänkning av äktenskapsåldern talar också att de ungas utbildningstid har förlängts genom den utsträckta obligatoriska skolgången och stegrade krav på yrkesutbildning. Den förlängda utbildningstiden medför att många ungdomar knappast har möjlighet att försörja barn. Man kommer inte ifrån att om en lag anger äktenskapsåldern till 18 år kommer denna ålder att av de unga betraktas som den normala tiden för ingående av äktenskap. En äktenskapsålder av 20 år för mannen och 18 år för kvinnan ansluter sig också till lagstiftningen i de nordiska grannländerna. I Norge och Island gäller för närvarande åldersregeln 20 år för män och 18 år för kvinnor, men vi har upplysts om att en sänkning till 18 år för män kan bli aktuell i Norge. Danmark har för närvarande 21 respektive 18 år men avser att gå över till 20 respektive 18 år. Finland har 18 år för män och 17 år för kvinnor. 24 remissinstanser har stannat vid 20-årsstrecket för män och säger att övertygande skäl talar för att den manliga äktenskapsåldern sätts till 20 år. Det har även visat sig att skilsmässofrekvensen vid dispensäktenskap efter fem år är tre gånger större än bland övriga äktenskap och efter tio år dubbelt så stor. Vantrivsel i äktenskapet, otrohet, omogenhet och brist på ansvarskänsla för familjen anges som orsaker till de många skilsmässorna. Jag medger gärna att skilsmässofrekvensen i dessa tidiga dispensäktenskap inte bör tillmätas alltför stor betydelse, då de, som Svea hovrätt så vackert uttrycker det, ingås under speciella förhållanden. Hovrätten finner 20-årsåldern vara den riktiga åldern för män. Jag har svårt att tillmäta de cirka 4000 årliga dispensäktenskapen någon större tyngd som argument för 18-årsåldern. Även vid en sänkning till 18 år kommer likväl dispenser att vara nödvändiga för dem som är yngre än 18 år. För närvarande rör det sig om 400 å 450 sådana äktenskap per år, och departementschefen säger på s. 74 i propositionen att »den som är under 18 år bör alltjämt kunna få dispens i samma ordning som nu». Kanada har i det fallet varit radikalt och satt åldern till 14—12 år. Mot min argumentering för 20—18 år kan en hel del skäl presenteras, men det är inte min sak att plocka fram dem i denna debatt, och de lär för övrigt inte utebli. Herr talman! Även om jag anser att det från min synpunkt vore bättre och klokare att följa motionärerna, familjerättskommittén och alla de remissinstanser som förordar 20 år som den lämpliga giftermålsåldern för män, så finns det en fråga som för mig framstår som än viktigare. Den berör äktenskapet som institution. Frågan behandlas av departementschefen på s. 70 i propositionen. De många skilmässorna är ett problem, och utvecklingen är skrämmande. År 1920 upplöstes genom skilsmässa 1325 äktenskap. 1966 hade antalet stigit till 10 288. De många samverkande orsakerna till denna olyckliga trend skall jag här inte gå in på, men frågan är: Skall man anpassa lagstiftningen efter utvecklingen?

Tryggheten i äktenskapet gäller numera i mindre grad än förr kvinnan, men den berör i lika hög grad som förr barnen.

att sexuell trohet mellan makarna normalt är av grundläggande betydelse för ett gott förhållande i äktenskapet.» Samtidigt framhåller man att lagstiftningen dock bör ta hänsyn till att omständigheterna ibland kan vara sådana, att otroheten inte behöver spoliera utsikterna till äktenskapets fortbestånd. Herr talman! Man kan tillskriva ett utskottsuttalande stor eller ringa betydelse. Jag tror likväl att formuleringar har en viss betydelse, inte minst inför de attacker äktenskapet utsätts för och där troheten förlöjligas, ofta på ett mycket rått sätt. En människas viktigaste tid upplevs oftast, kanske alltid i hemmet. Vad ger hemmet, vad får barnen lära och vad ser de i hemmet? Vilken körriktningsvisare fälls ut? Hemmet ger mer än något annat stilen för barn och ungdom när det gäller ett sunt och nyttigt liv. Troheten och trofastheten makarna emellan sätter spår som väl kan utplånas senare i livet men som ofta blir varaktiga, till gagn för framtiden. När man talar om sexuell trohet mellan makarna som det normala så gäller frågan djupast människan, personligheten, familjen. Sexualfrågan kan inte lösas utan denna relation. Kritiken talar ofta om moraliserande och predikande, som inte hjälper eller tjänar någonting till. Men man glömmer gärna att det dock finns något som heter moral och ideal. Livslinjer kan vi inte leva förutan; de måste finnas och är grundpelare i allt samhällsoch gemenskapsliv. Vad är de så kallade mänskliga rättigheterna annat än ett uttryck för just detta? Och den ideella opinionsbildningen är inte utan betydelse; det lär oss historien. Den formar på ett påtagligt sätt tidens ansikte, den så kallade samhällsutvecklingen — detta mystiska begrepp — till trots. Och bakom orden om sexuell trohet som det största värdet för ett gott förhållande i äktenskapet ligger kärleken, den sakliga kärleken, som ser på lång sikt. För min del tvekar jag inte att säga att sexuellt umgänge utan en kärlekens gemenskap och fullt ansvarstagande är en kränkning av människovärdet. Att säga det är inte att fördöma någon, lika litet som en god väg dömer den människa som går i morasen; en god väg är en vädjan, en möjlighet. Herr talman! Jag har velat framföra dessa synpunkter i debatten med anledning av vad utskottet säger på s. 52 och 53 i punkten 6 under rubriken »Äktenskapsskillnad på grund av otrohet». Jag yrkar bifall till reservation 1 av herr Schött m.fl. Den innebär att 1 § i 2 kap. får följande lydelse: »Man under tjugo år eller kvinna under aderton år må ej träda i äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen i det län, där den underårige har sitt hemvist.» Till sist vill jag bara säga några ord om reservation nr 5 som är undertecknad av herr Ernulf i första kammaren och mig. Den berör frågan om medling.

Jag yrkar bifall också till reservation 5.

Herr talman! Första lagutskottets utlåtande behandlar ju olika avsnitt av äktenskapslagstiftningen; herr Gustafsson i Borås har redogjort för det. Jag biträder propositionen i det mesta, men i ett avsnitt skall jag anmäla avvikande mening, och jag tänker endast uppehålla mig vid det. Det gäller äktenskapsåldern. Det finns tre alternativ att välja emellan, och här behöver herr Gustafssons redogörelse kompletteras — han råkade nämligen glömma ett av dem. Propositionens förslag är alltså 18—18. Förslaget i reservation 1, som förordades av herr Gustafsson, innebär att mannen skall vara 20 och kvinnan 18 år. Och så finns det ytterligare ett förslag, och det är det bästa och det var det som herr Gustafsson glömde. Det innebär att endera parten skall vara myndig, oavsett om det är mannen eller kvinnan. Det finns tre olika aspekter på vad som skall vara av betydelse, när man skall bestämma äktenskapsåldern. Den första är att man vill åstadkomma nordisk rättslikhet på detta område. Den andra att man vill ha jämlikhet mellan könen och den tredje att åtminstone en av föräldrarna bör vara myndig. Om vi börjar med den nordiska rättslikheten tror jag att vi kan lämna den därhän. Hur vi än gör, vilket förslag vi än skulle stanna vid, blir det nämligen ingen nordisk rättslikhet. Dessutom har rättschefen i justitiedepartementet Lidbom i ett föredrag i Stockholm för inte så länge sedan sagt, vilket jag tycker är alldeles riktigt, att vi inte bara kan ta hänsyn till vad de andra nordiska länderna gör och försöka hålla dem i handen på ett område där det inte är så förfärligt nödvändigt att vi kommer på samma linje. För övrigt kan vi, som jag sade, inte göra det hur vi än bär oss åt. Jag skall därför nu ta upp de två andra synpunkterna, nämligen att det inte skall vara någon olikhet mellan könen i fråga om äktenskapsåldern och att det är viktigt att någon av föräldrarna är myndig och kan vara förmyndare för sina barn. När man frågar sig vilken av dessa synpunkter man skall prioritera, och ställer dem i relation till de olika förslagen, finner man att förslaget i propositionen om siffrorna 18—18 tillgodoser kravet på jämlikhet mellan könen, men det tillgodoser inte kravet på att någon av föräldrarna skall kunna vara förmyndare för sina barn och ha rättslig handlingsförmåga. Förslaget i reservation 1, som bygger på en motion av fru Kristensson, tillgodoser kravet att en av makarna skall vara myndig, eftersom myndighetsåldern kommer att sänkas till 20 år, men det tillgodoser ju ingalunda kravet på jämlikhet mellan könen. Det är så mycket mera egendomligt som det i den motion som ligger till grund för reservationen just framhålles att båda dessa förutsättningar, könslikställigheten och att en av föräldrarna är tillräckligt gammal, kan man jämställa; de är lika viktiga. Mot bakgrund härav är det ganska egendomligt att den reservation, som bygger på den motionen, prioriterar den ena synpunkten framför den andra, tillgodoser bara den ena och struntar blankt i den andra. Den lösning som jag förordar och som upptas i reservation 2, tillgodoser emellertid båda dessa synpunkter. Där finns ingen könsdiskriminering, eftersom man säger, att en av makarna, lika gärna kvinnan som mannen, skall vara myndig. Därmed vinner man också att en av föräldrarna kan vara förmyndare för sina barn, är myndig och har rättslig handlingsförmåga. Det förslaget tillgodoser båda dessa viktiga synpunkter. Jag tycker faktiskt att det är beklämmande att man 1968 kan lägga fram och från denna talarstol försvara ett förslag som dock är så könsdiskriminerande som det förslag är, vilket innebär att det måste vara mannen som skall vara 20 år. Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan vad det är som gör att mannen är så mycket mera framstående att det måste vara mannen som skall vara myndig och förmyndare för barnen och att det inte kan vara modern. Det bör ju ligga någon tanke bakom ett sådant förslag. Jag tycker att detta förslag är ett uttryck för att man är litet efter sin tid. I utskottsmajoritetens förslag har man avspisat den motion som jag nu är förespråkare för och som alltså innebär att endera maken skall vara myndig, oavsett vem det är. Det avspisas på ett ganska egendomligt sätt. Utskottet säger sålunda ordagrant: »Det ovan omnämnda förslaget att göra äktenskapets tillåtlighet beroende av om den ena kontrahenten uppnått viss ålder, 20 år enligt förslaget, är ej förenligt med den principiella grundsyn som enligt utskottet bör gälla, nämligen att bedömningen av om mannen eller kvinnan skall tillåtas att gifta sig måste göras utifrån hans eller hennes egna förutsättningar för äktenskapet. Starka principiella skäl talar således mot nämnda förslag.» Men om man inte har någonting annat att komma med, herr talman, är det ju inte så ovanligt att man kommer stickande med någon princip. Det låter mycket vackert med »grundläggande principer», men enligt min mening finns det inte något förnuftigt innehåll i den framförda motiveringen. I detta avseende finns det ingenting som skiljer det av mig förordade förslaget från alla andra, ty vi kan kanske vara eniga om att det förutsätts att ett äktenskap ingås av två parter och att man dessutom utgår från att vissa förutsättningar skall föreligga för vardera parten. Enklast kan detta åskådliggöras genom ett par exempel. I reservationen 1 sägs att mannen skall vara 20 år och kvinnan 18. Om kvinnan alltså är 18 föreligger förutsättningar för hennes del, men om hon vill gifta sig med en man som är 19 år får hon inte göra det, eftersom det brister i fråga om förutsättningar då det gäller den manliga parten. Vi kan ta ett extremt fall. En gubbe på 80 år uppfyller ju i hög grad förutsättningarna för att kunna anses giftasvuxen, ty han har åldern inne, men får inte gifta sig med en flicka som är 17 år. Han har förutsättningar då det gäller åldern men den andra parten är för ung. Det finns således ingenting extremt i förslaget, och påståendena härom är tomma ord. Av den, som så småningom skall föra utskottets talan, skulle jag vilja veta vad det är som härvidlag möjligen gått mig spårslöst förbi. En motion borde ändå inte kunna avfärdas med tomt tal om grundläggande principer utan sakinnehåll. Herr talman! I reservationen 2 utgås det hela tiden från att minimiåldern inte får vara lägre än 18 år, men det sägs ingenting om vilken av parterna som skall vara äldre. Det fordras att den ena är myndig, och det bör observeras, att vi inte anknyter till någon viss ålder, utan endast framhåller, att en av parterna skall vara myndig. Vi anser att det är viktigt att en av föräldrarna skall kunna vara förmyndare för sina barn och svara för dem i olika rättsliga sammanhang. Därvid har vi väl också i någon mån haft i tankarna att man skulle kunna nå dithän, att myndighetsålder och äktenskapsålder sammanfaller, vilket är ett viktigt önskemål. Det spelar mindre roll vilken ålder man fixerar, men de två synpunkterna att en av föräldrarna skall vara myndig och att det inte skall tillåtas någon könsdiskriminering är viktiga, och båda tillgodoses i reservationen 2. Herr talman! Jag ber således att få yrka bifall till reservationen nr 2.
Herr talman! Herr Sjöholm begick ett feli början av sitt anförande. Han trodde att jag hade glömt reservationen 2 men det har jag visst inte gjort. Jag ville emellertid inte äta upp matsäcken för herr Sjöholm utan tyckte det var bättre att han själv fick presentera reservation 2. Även om minessvaghet sätter in något när man kommer upp i min ålder hade jag inte glömt bort reservation 2.

Herr talman! Den proposition som första lagutskottet behandlat i förevarande utlåtande innebär inte någon genomgripande reform av äktenskapsrätten. Departementschefen föreslår t.ex. ingen ändring beträffande de ekonomiska verkningarna av äktenskapet utan tar endast upp vissa smärre förändringar i reglerna för ingående av äktenskap och vissa jämkningar när det gäller upplösningen av äktenskap. Dessutom gör departementschefen vissa allmänna reflexioner i anledning av att han avser att fortsätta utredningsarbetet och så småningom lägga fram förslag till en mera genomgripande reform. Jag skall börja med att kommentera de olika avsnitten och tänker först säga några ord rörande förslaget om sänkning av giftermålsåldern. Bakgrunden till min ståndpunkt i den frågan är uppfattningen att vi bör ha en giftermålsålder som gör att de som gifter sig har nått en viss mognad, så att äktenskapet har möjligheter att bestå. Därför är jag inte benägen att biträda departemenschefens förslag om en så kraftig sänkning av giftermålsåldern för män som från 21 till 18 år. Jag har den principiella uppfattningen att myndighetsåldern egentligen är den riktiga åldern för giftermål. Skälen härtill är flera. Bland annat tycker jag att den som har rätt att gifta sig samtidigt skall ha rätt att vara förmyndare för sina egna barn. Det ter sig konstigt att rätten skall behöva utse förmyndare för barn till unga föräldrar som inte är myndiga. Dessutom står de unga makarna ju själva under förmynderskap av sina föräldrar. Jag anser att giftermålsåldern egentligen borde vara lika för män och kvinnor och att den borde sammanfalla med myndighetsåldern. Det kan vara anledning att gå tillbaka i tiden och se hur det var i vår tidigare lagstiftning. I 1734 års lag föreskrevs att både gift och ogift kvinna skulle stå under förmyndare. Mannen var hustruns förmyndare och förvaltade all egendom. Kvinnan hade visserligen rätt att träffa avtal om giftermål med sin blivande man, men avtalet måste godkännas av giftomannen, som i regel var hennes far. Minimiåldern för kvinnan att ingå äktenskap var då 15 år men höjdes 1892 till 17 år för att sedan höjas ytterligare till nu gällande 18 år. Det har alltså för kvinnorna varit en utveckling mot högre giftermålsålder under år som gått, och motivet till det var naturligtvis att man med den ökade självständighet som =<flickorna och kvinnorna fick ansåg det motiverat att också höja giftermålsåldern. Därför skulle det egentligen vara logiskt att nu föreslå en fortsatt höjning av giftermålsåldern för kvinnor till 20 år, alltså den myndighetsålder som kommer att gälla från och med nästa år, om riksdagen bifaller departementschefens förslag. Om så blir fallet skulle man också uppnå den likhet för män och kvinnor i detta fall som herr Sjöholm var inne på och fäste så stort avseende vid. När jag ändå inte har velat föreslå samma giftermålsålder för män och kvinnor och sätta den till 20 år har det bl.a. varit därför att detta skulle stå i ganska bjärt kontrast till vad som gäller i övriga nordiska länder. Jag föreställer mig också att det här i landet kan finnas ett visst psykologiskt motstånd mot att höja giftermålsåldern för flickor. Jag vill gärna, herr talman, medge att vissa saker i herr Sjöholms förslag inte är så dumma. Det är egentligen ett okonventionellt och ganska tilltalande förslag. Det uppfyller, såsom han själv påpekat, dels kravet på en likställighet mellan könen, dels kravet på att åtminstone en av makarna skall vara myndig. Jag kan emellertid inte undgå att sympatisera med utskottets motivering för att avstyrka förslaget, nämligen att det ter sig underligt att den ena makens giftermålsålder skall vara beroende av åldern hos den partner, som han eller hon tänker gifta sig med. Man kan tänka sig att en pojke på 18 år gifter sig med en flicka på 20 år — det har han rätt till enligt herr Sjöholms förslag — och sedan skiljer sig om ett år. Han är då 19 år. Träffar han en flicka som är 18 år har han inte rätt att gifta sig med henne. Han har alltså ingen egen rätt till äktenskap, utan hans rätt är beroende av den andra partens ålder. Jag tycker att detta verkar föga tilltalande. Jag vill emellertid säga att jag, för den händelse att förslaget i reservationen 1 — som jag yrkar bifall till — om en giftermålsålder för man på 20 år och för kvinna på 18 år skulle falla, för min del alternativt kommer att stödja herr Sjöholms förslag som jag tycker är det näst bästa. Emot propositionens förslag om en giftermålsålder på 18 år för man och 18 år för kvinna vill jag sammanfattningsvis anföra följande. Jag knyter an till vad jag från början framhöll, nämligen att jag anser det vara angeläget, såvida man vill värna om äktenskapet, att kontrahenterna skall ha uppnått en sådan mognad att äktenskapet har förutsättningar att bestå. Mitt andra skäl är att den lag som man stiftar ändå har en viss normgivande funktion. Detta framgår av den statistik som förs över de olika åldrar, vid vilka äktenskap ingås. För närvarande är det nämligen en markant skillnad mellan det antal pojkar som ingår äktenskap vid 21 års ålder och det antal som ingår äktenskap vid 20 år. De förras antal är ungefär fyra gånger större än de senares. Detsamma är förhållandet för flickor, även om åldrarna i deras fall är andra. Departementschefen har vidare tänkt sig att man skulle kunna få dispens från 18-årsregeln. I så fall kanske man får en situation där ungdomar ända ner i åldrarna 16 och 17 år kommer att gifta sig på dispens. Jag tycker för min del att det är en utveckling åt fel håll. Statistiken visar också att skilsmässofrekvensen vid dispensäktenskapen är väsentligt större än bland äktenskap som har ingåtts utan dispens. Den är inte mindre än tre gånger större i dispensäktenskap efter fem års äktenskap och dubbelt så stor efter tio års äktenskap. Skälet till dessa dispensäktenskap är dessutom så gott som undantagslöst att flickan väntar barn. Enligt min uppfattning skulle bättre preventivmedel och en abortlagstiftning, som i varje fall är mera likformig i olika delar av landet, minska betydelsen av detta skäl, vilket jag tycker är en utveckling åt rätt håll. I och med detta bortfaller Ytterligare ett skäl, som herr Gustafsson i Borås tidigare var inne på, är att utbildningstiden har förlängts. Allt detta leder fram till den ståndpunkt som jag själv intagit, nämligen att man bör anpassa giftermålsåldern för män till den nya myndighetsålder, som vi kan förutse kommer att stadfästas nästa år. Samtidigt vill jag dock understryka att det finns anledning beklaga att man inte i ett sammanhang kunnat behandla frågorna om myndighetsålder och giftermålsålder, vilket hade varit till fördel. När det gäller lysningen föreslår departementschefen att denna skall upphöra som obligatorium. I anledning av detta har det väckts några motioner om bibehållande av det nuvarande lysningsförfarandet. Jag har accepterat departementschefens argumentering att lysningen saknar praktisk betydelse för hindersprövningen. Det kan kanske rent av, såsom 1968 års kyrkomöte anförde, vara något positivt i att lysningens judiciella funktion upphävs och att därmed lysningsbegreppet renodlas till att avse en förbön för dem som ämnar ingå äktenskap. En sådan motivering kommer att framstå klarare om man upphäver den judiciella funktionen, och jag tycker därför det är positivt att lysningen bibehålls som en frivillig institution men inte som ett obligatorium. När det gäller hindersprövningen har fröken Wetterström m.fl. — jag tillhör själv motionärerna — väckt en motion vari pekas på angelägenheten av att upphäva sinnesslöhet och sinnessjukdom som äktenskapshinder. I det fallet har vi motionärer samma inställning som den departementschefen givit uttryck åt. Men innan ett sådant upphävande kunnat ske är det angeläget att man vid tillämpningen av de nu gällande reglerna får möjlighet att på ett mera objektivt sätt bedöma, om det finns anledning antaga att trolovad är sinnessjuk eller sinnesslö. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att utskottet biträder vårt i motionen framförda förslag om att utförligare och tydligare anvisningar skall utarbetas till ledning för hindersprövningen. Vad därefter gäller stadgandena angående otrohet vill jag erinra om att departementschefen föreslagit att man i vissa fall skall kunna döma till hemskillnad vid otrohet och inte som nu enbart vara hänvisad till äktenskapsskillnad. Enligt propositionen avses emellertid möjligheten att döma till hemskillnad bli sparsamt utnyttjad och huvudsakligen aktualiseras när barnens bästa så motiverar. Herr Fridolfsson i Stockholm, herr Werner och jag själv har i det avseendet väckt motionen 11: 1249 — likalydande med motionen 1:986 — med förslag att denna regel inte skall tillämpas så restriktivt som departementschefen förordat. Vårt motiv är att vi vill värna om äktenskapet och vill undvika sådana förhastade skilsmässor vi tror många gånger kan bli följden vid tillfällig otrohet där makarna inte haft möjlighet att besinna sig. Vi anser emellertid inte — som fröken Mattson och herr Martinsson gör i sin reservation — att i en framtid otrohet ej bör vara särskild anledning till skilsmässa. Vi utgår från att otrohet i framtiden liksom nu kommer att betraktas som en generellt försvårande omständighet men menar i alla fall att möjligheterna till hemskillnad bör vidgas. Det är nämligen på det sättet att även om många i dag kanske uppfattar otrohet som en mindre allvarlig försyndelse i ett äktenskap än vad som tidigare var fallet, finner många människor fortfarande otrohet stötande och anser den vara ett hinder för fortsatt harmoni i äktenskapet. Vi anser att lagstiftningen bör ta hänsyn till sådana synpunkter. I propositionen föreslås vissa regler om medling. I anledning därav har väckts en motion som syftar till att makar inte nödvändigtvis skall behöva vända sig till en medlare i den egna församlingen eller i den egna kommunen. Som motivering anförs att vederbörande kan vilja vända sig till exempelvis en konfirmationspräst som bor på helt annat håll eller till någon annan person som man har särskilt förtroende för. Det gagnar säkert medlingens syfte om makarna får möjlighet att vända sig till just en sådan person för att få medlingen utförd. Motionen går alltså ut på att annan person än den som bor i den egna församlingen eller kommunen skall ha behörighet att medla. Inom utskottet uppkom «diskussion huruvida sådan rätt att medla också skulle föreligga när makarna var oense om vem de skulle vända sig till. Jag stannade för att man måste kräva att makarna under alla förhållanden skulle vara ense om att vända sig till annan person än den som hade skyldighet att medla. Vid behandlingen av frågan om medling har emellertid utskottets ledamöter, med hänvisning till den pågående utredningen om förhållandet mellan kyrka och stat, ansett att man bör avvakta resultatet av denna utredning innan förändringar vidtas i medlingsinstitutionen i detta hänseende. Vi vet inte i vilken riktning utredningen kommer att gå. Det är tänkbart att medling enbart kommer att avse medlemmar i svenska kyrkan. Det kan också vara tveksamt om det är riktigt att nu vidga behörigheten för medlarna för att kanske om ett par år vara tvungen att ändra kompetensområdet igen. Därför har vi till slut stannat för ett bibehållande av den nuvarande ordningen. Vi har dock understrukit att den möjlighet som makarna har att genom rättens försorg få en särskild medlare förordnad bör tillämpas generöst och vi tror att det är en praktisk lösning av denna fråga i avvaktan på utredningsresultatet. Herr talman! Till sist skulle jag vilja göra några reflexioner när det gäller de allmänna synpunkter som departementschefen anfört i propositionen s. 69 och följande. Departementschefen nämner där att den omdaning av samhället som ägt rum sedan giftermålsbalken infördes har betytt både frigörelse och ökad trygghet för människor. Han går också in på vårt socialförsäkringssystem. Dessutom nämner han kvinnornas ökade yrkesverksamhet och kommer fram till den slutsatsen att äktenskapet som trygghetsinrättning fått mindre betydelse än det tidigare haft. Herr talman! Enligt min mening drar departementschefen i detta sammanhang en något ensidig slutsats. Om han avser enbart de ekonomiska konsekvenserna kan jag hålla med honom om att äktenskapet i dag inte är den trygghetsinrättning som det var tidigare, vilket är en tendens i rätt riktning. Det är också bra att både man och hustru blivit självständigare än de varit förut. Men samtidigt skulle jag vilja framhålla att i det samhälle där vi nu lever och där många människor känner stor otrygghet — kanske inte främst ekonomisk otrygghet — kommer säkerligen behovet av samlevnad i ett äktenskap att bestå. Jag tror inte att detta behov kommer att minska, utan snarare tvärtom. Departementschefen anför vidare: »I en framtida lagstiftning bör man enligt min mening lägga ökad vikt vid att äktenskapet är en form för frivillig samlevnad mellan självständiga personer.» Det låter mycket vackert och givetvis skall människor vara självständiga. Men i ett äktenskap kan det finnas barn och då kommer frågan genast i ett annat läge. Under sådana förhållanden tar makarna inte endast hänsyn till sig själva utan också till sina barn. Jag tror att det är farligt att schabloni sera som departementschefen gjort och att problem kan uppstå även om man inte har barn. Samlevnad människor emellan — vare sig det är inom eller utom äktenskap — kräver nämligen ett stort mått av ömsesidig hänsyn. Därför är det mycket förenklat att säga att äktenskapet är en samlevnad mellan självständiga personer, Det är nödvändigt att även nämna vikten av ett ömsesidigt hänsynstagande för att bilden skall bli fullständigt klar. Utskottet har i sin behandling av dessa spörsmål inte velat anlägga några synpunkter på hur den kommande lagstiftningen skall se ut. Det är kanske klokt att utskottet har handlat så. Skulle vi ha valt en annan väg, tror jag nämligen att vi hade stannat vid ganska olika uppfattningar om de riktlinjer, efter vilka det framtida lagstiftningsarbetet skulle bedrivas. Inför detta alternativ har utskottet således stannat för att låta den frågan bli beroende av den kommande utredningens resultat. Herr talman! Jag har tidigare yrkat bifall till reservation nr 1. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Bara några ord om äktenskapsåldern! Fru Kristensson sade några vackra ord om mitt förslag, och jag är glad över det. Dessutom nämnde hon att hon skulle rösta för detta, om hennes eget förslag föll. Jag kan tyvärr inte vara lika artig, ty om mitt förslag skulle falla ämnar jag rösta för propositionens 18—138. Jag anser det nämligen vara viktigt med könslikheten i detta fall, och den gled fru Kristensson litet lättvindigt förbi. Jag vet inte om det berodde på att hon hade letat sig ända ned till 1734 års lag, i vilken det ju står att mannen är kvinnans förmyndare; litet grand av en reminiscens av detta är det kanske att man nödvändigt skall anse, att mannen är så mycket klokare att om bara en är myndig i ett äktenskap måste det vara mannen. Det är innebörden i fru Kristenssons förslag, och det är enligt min mening en absolut ohållbar ståndpunkt.

Herr talman! Herr Sjöholms ord om att mannen är så mycket klokare än kvinnan vederläggs ju av erfarenheten, så den saken skall jag inte gå in på. Vad frågan om könslikhet beträffar är kanske jag en av dem som här i kammaren mest brukar tala om den. Jag kan ändå inte riktigt inse att könslikheten har den avgörande betydelsen när det gäller den ålder vid vilken man skall få gifta sig; enligt min mening är det helt andra faktorer som spelar någon roll. Jag kan alltså inte tycka att just könslikheten väger tyngst, utan mognaden borde väga tyngre. Därför har jag den uppfattningen att om man skulle bortse från alla andra hänsyn, borde man egentligen yrka att både man och kvinna skulle vara 20 år. Med tanke på den framtida lagstiftningen och i synnerhet den allmänna opinionen i dessa frågor finner jag det angeläget att understryka, att också kvinnor har rätt till en egen Ppersonlighetsutveckling även ifall de råkar gifta sig, att de har rätt att anstränga sig i ett yrke och att en sådan självständighet är eftersträvansvärd. Tyvärr är det dock ingenting som kan regleras lagstiftningsvägen; det är fråga om en opinion som vi vill skapa. Kanhända herr Sjöholm och jag kan förenas på den punkten.
Herr talman! Nej, fru Kristensson, det var inte jag som sade att mannen är klokare än kvinnan. Tvärtom är hela min ståndpunkt om inte precis den konträra så i alla fall den att man inte skall göra någon skillnad. Det är i fru Kristenssons förslag den förra uppfattningen ligger inbyggd. Hon polemiserar alltså nu närmast mot sig själv. Fördelen med mitt förslag, fru Kristensson, är att vi får fullständig jämlikhet mellan könen och dessutom en part som — såsom fru Kristensson sade — är tillräckligt mogen för att ingå äktenskap. Vi löser båda dessa problem på en gång.

Herr talman! Föreliggande lagförslag utgör endast en första etapp i en planerad översyn av den familjerättsliga lagstiftningen, och i utskottsutlåtandet konstateras liksom i propositionen att det endast är fråga om en begränsad etapp. Nyheterna är inte särskilt stora eller uppseendeväckande, men man kan konstatera att det råder stort intresse för dessa frågor trots att förslagen och ändringarna i själva verket är mycket begränsade. Här rör vi oss på ett område där den enskilda människans göranden och låtanden i särskilt hög grad är beroende av lagstiftningen. Tyvärr har svenska folket i allmänhet inte särskilt väl reda på hur dessa förhållanden regleras. Därför hälsar jag denna äktenskapsdebatt med stor tillfredsställelse, även om de föreslagna ändringarna i giftermålsbalken är små. Om debatten kan väcka intresse hos den enskilda människan för att ta reda på vilka regler som finns tycker jag att den är utomordentligt nyttig. Det är inte säkert att man före äktenskapets ingående, eller kanske inte ens förrän man ställs inför problemen — och det är ofta tragiska problem som kan uppstå i dessa sammanhang — som man börjar undersöka vilka regler lagstiftningen har skapat och vilka förutsättningar som finns att inom lagstiftningens ram reda ut begreppen. Ett är emellertid säkert, nämligen att själva lagstiftningen nu inte kan skapa förutsättningar för någon att bevara lyckan i sitt äktenskap. Men det finns i alla fall skäl att konstatera, att äktenskapet som samlevnadsform i vårt samhälle bör iakttaga lagliga rättsregler. Hänsynen till barnens bästa har också poängterats i debatten, och den ändring som nu föreslås beträffande hemskillnadsmöjligheterna i händelse av otrohet i äktenskapet bygger på att man skall ta hänsyn till barnens bästa även 1 sådana fall. Meningen med äktenskapet är ju att det skall vara en förening som skall hålla livet ut. Denna förbindelse bör alltså knytas först efter moget övervägande. Många anser att det inte finns plats för kallt reflekterande vid det tillfället. Jag lämnar detta därhän, men faktum kvarstår att en viss mognad behövs inför ett så livsavgörande steg. Från utskottets sida har nu presenterats delade meningar beträffande minimiåldern för ingående av äktenskap. Man kan givetvis i remissvaren från olika myndigheter finna stöd för alla de olika uppfattningar som redovisats i den kungl. propositionen och som också har vunnit stöd hos olika ledamöter i utskottet. Jag tycker emellertid inte att remissvaren i detta fall bör få avgörande betydelse vid vårt ställningstagande, då ställningstagandet i denna fråga ändå alltid kommer att bli beroende av ett personligt tyckande. För min del anser jag att det, eftersom man bör se äktenskapet såsom en förening som — i normalfallet — skall ingås för att sedan vara hela livet ut, fordras en viss mognad hos dem som skall ta detta viktiga steg. Det har föreslagits att åldersgränsen för ingående av äktenskap skall sättas vid 18 år för båda parter. Utskottets majoritet har ansett att man med hänsyn till dispensutvecklingen på detta område gott kan sänka denna gräns till 18 år. Jag måste emellertid säga att jag tycker det är fel att rätta lagstiftningen efter dispensutvecklingen. Dispensen tillkommer nämligen efter helt andra indikationer än dem man menar — åtminstone tycker jag så — skall vara avgörande för äktenskapets ingående i normala fall. Därför anser jag att utvecklingen av dispensgivningen inte skall påverka denna lagstiftning. Dispensen förutsätter indikationer som vi — åtminstone jag — inte anser skall vara avgörande för normala äktenskap. Fru Kristensson gav statistiska uppgifter om utvecklingen i dispensäktenskapen där skilsmässan är vanligare än i normaläktenskapet. Inom utskottet har vi haft delade meningar om äktenskapsåldern. Tillsammans med herr Ferdinand Nilsson och herr Sjöholm har jag i en reservation yrkat att en av parterna vid äktenskapets ingående skall vara myndig. Jag anser att förutsättningen för ett äktenskap i normalfallet — nu talar jag alltså inte om dispensfallet — skall vara att någon av makarna är så gammal att han råder över sig och sitt gods; det innebär att han bör vara myndig. Han skall också kunna vara förmyndare för sina barn — det tycker jag är en riktig förutsättning.

Oavsett vilken äktenskapsåldern blir får man emellertid inte gifta sig utan föräldrarnas samtycke om man inte är myndig. Situationen i utskottet blev något förvirrad, och vi kunde inte enas om en linje, vilket jag beklagar.

Första lagutskottet har vid behandling av andra frågor ändrat många paragrafer som föreslagits i en proposition utan att någon motion förelegat. Jag vill er inra om lagen om upphovsmannarätten, där vi ändrade 18 paragrafer, och långt ifrån alla ändringarna föranleddes av en motion. Under diskussionen i utskottet kom man emellertid fram till att en annan formulering vore bättre för den praktiska tillämpningen. Förslaget i reservationen 2 i detta utlåtande har heller inte kommit fram genom någon motion. När jag hörde det första gången tyckte jag emellertid att det var utomordentligt bra; det täckte vad jag ansåg vara riktigt. Det krävde en viss mognad utan att någon uppdelning gjordes på man och kvinna. Herr Sjöholm sade att fru Kristensson tyckte att mannen skall vara klokare.

I dagens läge kan man inte säga att det finns stöd för en sådan uppfattning. Därför tycker jag att det förslag som återfinns i reservation 2 har stora fördelar framför det av fru Kristensson framförda förslaget. Jag beklagar att förvirringen i utskottet blev så stor att vi inte lyckades få över samtliga reservanter på den linje som återfinns i reservation 2. Man har i detta sammanhang också talat om det nordiska intresset av en gemensam lagstiftning. Det är klart att vi bör ha uppmärksamheten riktad på att i möjligaste mån samordna lagstiftningen så att vi får fram en nordisk likformighet. Men alldeles oavsett om vi har siffrorna 18—18, 20—18 eller om vi tar vårt förslag, blir den nordiska lagstiftningen inte lika i alla fall, utan vi får finna oss i vissa differenser. Jag tror dock att dessa små skillnader vid den praktiska tillämpningen inte betyder så mycket. Jag vill sluta med att säga att de föreliggande problemen berör den enskilda människan i så hög grad, att jag med stor tillfredsställelse hälsar det intresse som finns för dem. Utskottet har varit mycket försiktigt i sin skrivning och i sitt uttalande beträffande en kommande lagstiftning på detta område. även detta hälsar jag med stor tillfredsställelse. I en fråga som berör den enskildes utomordentligt känsliga problem vill vi icke göra några uttalanden som kan binda kommande förslag i viss riktning. Jag kan därför på alla olika punkter ansluta mig till utskottets förslag med undantag för 2 kap. 1 §, där jag yrkar att kammaren måtte anta det förslag som är framfört i reservation 2.

Herr talman!

Jag anser det däremot vara angeläget att redan nu starta en utredning som omfattar hela giftermålsbalken och dess revidering, därför att tiden är mogen för detta. Kanske man då någon gång kan förhindra att en lag blir så föråldrad att den motverkar en samhällsutveckling som har pågått länge och som kommer att starkare accentueras i framtiden. I motion II: 1252 har presenterats den utveckling som pågått och pågår, och jag skall därför inte här uppta kammarens tid med att göra uppräkningar. Låt mig bara framhålla några exempel på hur horribla situationer det i dag kan uppstå därför att den enda samlevnads form som har rättsskydd är det s.k. legala äktenskapet. Om vi börjar med barnen har modern rätt till dem, hon är ensam vårdnadshavare enligt lagens bokstav, hon är en ogift mor. Barnen är utomäktenskapliga hur länge mor och far än har bott tillsammans. Barnen har vidare inte arvsrätt efter fadern, såvida han inte ordnar detta genom arvsrättsförklaring eller testamente, men de har full arvsrätt efter modern och hennes släktingar. Om modern dör före fadern, har fadern ingen självklar rätt till sina egna barn, utan frågan måste först prövas av domstol. Fadern kan då utses som vårdnadshavare och få tillåtelse att adoptera sina egna barn. Frågan om adoption i allmänhet är mycket komplicerad för två människor som lever tillsamman utan att ha lagens sanktion och som inte har egna barn. Dessa människor kommer alltid att ställas sist i adoptionskön. Skulle det ogifta paret redan ha barn tillsamman är det nästan omöjligt att få tillstånd till adoption därför att båda parter i sådana fall räknas som ensamstående med underhållsskyldighet för barn. Hur det är med rätten till bostad om ett s.k. samvetsäktenskap också skulle spricka känner väl alla till. Mannen, som i regel står för kontraktet, får automatiskt bostaden under det att kvinnan ensam har rätt till barnen. På socialförsäkringens område, där utredning pågår — jag vill säga det redan nu så att utskottets talesman slipper göra det — är det lika illa ställt. Jag kan bara nämna att en hemmafru som är ogift inte får någon sjukpenning, och givetvis inte heller den ogifte hemmamannen, men detta öde delar har ju med den gifte. En ogift kvinna kan bli änka, hur konstigt det än låter. Då får hon, om hon har bott tillsammans med mannen och de bor tillsammans när han dör, visserligen änkepension från folkpensioneringen men däremot ingen ATP-pension. Alla vet att änklingspen sioner inte finns vare sig för ogifta eller gifta änklingar. Också arvsoch gåvobeskattningen gynnar det legala äktenskapet. I ett s.k. samvetsäktenskap är exempelvis skatten 7500 kronor på ett arv om 40 000 kronor, under det att en sådan arvslott — 40 000 kronor — är helt skattefri för dem som är legalt gifta. Jag skall inte här exemplifiera hur krångligt det är för ogifta makar om de t.ex. vill utnyttja familjerabatt vid resor eller ta in på hotell. Jag skall sluta med ett annat påpekande. Har man tecknat en hemförsäkring — och det har man väl i de flesta fall i ett hem — och det är mannen som står för denna hemförsäkring, får man ofta inte ut någonting om försäkringen skulle behöva tas i anspråk för någon kvinnans personliga ägodel. I så fall borde kvinnan också ha tecknat en hemförsäkring; det behövs alltså två försäkringar i ett sådant hem. Mig förefaller det som om man genom att fortfarande ha sådana lagar och förordningar och genom att inte visa någon större vilja att ändra dessa ville tvinga människor att gifta sig enligt lagens bokstav eller, för att travestera en boktitel, att »älska i lagens namn». Detta rimmar, anser jag, rätt illa med vad utskottet har skrivit i sitt utlåtande vid punkt 11 som har rubriken »Allmänt om lagstiftningen».

Litet längre fram i texten säger utskottet att i fråga om principerna för det framtida lagstiftningsarbetet måste ändrade samhällsförhållanden och nya värderingar få sätta spår i lagstiftningsarbetet. Men varför vågar man då inte ha någon uppfattning om efter vilka linjer — som givetvis kan vara många och skiftande — man bör ta itu med det fortsatta reformarbetet på detta viktiga område? I stället skjuter man det — och inte bara detta utan till och med utredningar — på en obestämd framtid. Man förklarar detta med att det i dag inte finns tillräckligt underlag för ett ståndpunktstagande. Detta anser jag inte vara korrekt. Nu kommer kanske någon att säga att jag vill avskaffa äktenskapet. Om mina synpunkter uppfattas så, är det inte korrekt. Faktum är att vad jag i realiteten vill avskaffa är lagar och förordningar som för lång tid framöver ger rättsskydd åt en enda samlevnadsform, nämligen den som gängse benämns den legaliserade äktenskapliga samlevnaden. Vill två vuxna människor leva sitt liv tillsammans med eller utan vigsel är det deras ensak. Sveriges rikes lag skall dock vara lika för alla. Det är så jag har uppfattat utskottets skrivning, när man talar om en utformning av äktenskapslagstiftningen sådan, att den med förtroende kan omfattas av alla delar av vårt folk, oberoende av religiös och politisk inställning. Men, herr talman, i dag är detta inte förhållandet. Den allmänna delen av motion 1252 må vara nog motiverad med det jag har anfört. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till punkt B i motion 1252. Jag vill sedan övergå till att kortfattat behandla motionens konkreta förslag i samband med de nu förestående lagändringarna. Under A 1 har i motionen yrkats på en ändring av 2 kap. 1 8 som gäller äktenskapsåldern. Herr Sjöholm sade att det fanns tre alternativ. Det var fel. Vi har fyra alternativ. Jag har nämligen yrkat att äktenskapsåldern skall var 21—21. Utskottet skriver beträffande denna fråga att likställighet bör råda mellan könen och att en gemensam åldersgräns bör gälla. Det ta instämmer jag helt i. Däremot tvivlar jag på att åldersgränsen i dag bör sättas till 18 år. Meningen med mitt yrkande om 21 år som äktenskapsålder för båda kontrahenterna är inte alls, som någon kanske tror, att jag skulle vilja hindra ungdomar att leva tillsammans. Däremot vill jag gärna på något sätt hindra att alltför många unga förälskade människor rusar in i ett äktenskap med därmed förenade ekonomiska förpliktelser, som de inte har en aning om eller en tanke på, vilket sker på grund av den äktenskapslagstiftning som vi nu har. Debatten om en obligatorisk s.k. äktenskapskola, där unga människor som vill gifta sig verkligen fick klart för sig vad saken gäller, inte minst de ekonomiska förpliktelserna, underhållsskyldighet och skadeståndskrav o. s v., anser jag vara ett mycket bra uppslag som kanske kunde förhindra många tragedier. Jag anser att man kunde överväga att satsa på något sådant förfaringssätt, så länge vi har kvar nuvarande äktenskapslagstiftning, och jag har därför inget yrkande på denna punkt. Däremot yrkar jag vid punkt 2 i motionen — det gäller otroheten som skäl för äktenskapsskillnad — i första hand bifall till motionen II: 1252 och i andra hand — om detta yrkande avslås — yrkar jag bifall till reservationen 4 av fröken Mattson och herr Martinsson. I denna reservation uttalas i alla fall att det i en framtida lagstiftning inte finnns utrymme för särskilda regler om otrohet i äktenskapet.

Därmed vill jag inte bestrida vad utskottet säger om att sexuell trohet mel lan makarna normalt är av grundläggande betydelse för ett gott förhållande, men en otrohet kan väl många gånger betraktas som en konsekvens av andra slitningar. Och förresten, hur stor skuld till otroheten har den s.k. oskyldige maken? Därom sägs ingenting i några som helst paragrafer. Jag anser således att det bästa vore att helt slopa paragrafen. Om två mogna människor vill skilja sig, är detta en sak dem emellan, och det skall tillåtas dem utan att de skall behöva redovisa alla olika skäl. I fråga om paragrafen om äktenskapsskillnad på grund av brott mot make och barn, 11 kap. 10 §, har jag med tillfredsställelse noterat utskottets jämkning i detta fall. Utskottets förslag till utformning är bättre än det som föreslås i propositionen, men om man hade tillmötesgått yrkandet i motionen II: 1252 hade paragrafen enligt min uppfattning blivit ännu bättre. Jag ifrågasätter nämligen vem som skall bestämma och ha kompetens att avgöra »om ej hänsyn till brottets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt tala däremot» —— alltså emot äktenskapsskillnad ifall endera maken gör sig skyldig till misshandel eller brott mot andra makens person eller barn. Beträffande denna paragrafs utformning vill jag emellertid, herr talman, i dag nöja mig med den jämkning som utskottet redan har gjort, och jag har alltså inte i dag något yrkande under denna punkt.

Herr talman! Som tidigare framhållits i debatten innehåller denna proposition inte några större och mer revolutionerande ändringar utan endast några mindre sådana i den familjerättsliga lagstiftningen. Man kan kanske ifrågasätta om det fanns något skäl att framlägga propositionen, då det inte kunde framföras några mera genomgripande förslag. I propositionen har emellertid justitieministern gjort några programmatiska uttalanden rörande det fortsatta lagstiftningsarbetet. Han uppehåller sig sålunda vid 1920 års lagstiftning på familjerättens område och framhåller, att samhällsförhållandena under det senaste halvseklet har förändrats på ett sätt som genomgripande påverkar synen på äktenskapet som institution. I en framtida lagstiftning bör man därför enligt hans mening lägga ökad vikt vid att äktenskapet är en form för frivillig samlevnad mellan självständiga personer. Han anser emellertid inte att det i dagens läge finns underlag för vittgående reformer. Ett annat programmatiskt uttalande gäller upplösning av äktenskap på grund av otrohet varvid han uttalar att sexuell trohet visserligen regelmässigt är av grundläggande betydelse för ett gott förhållande i äktenskapet men alt det nog inte kommer att finnas plats för sådana regler i en kommande lagstiftning.

Vi har alltså försökt att finna en minsta gemensam nämnare för att kunna komma överens om en gemensam skrivning i den principiella frågan. Med hänsyn till att reservationen nr 4 av fröken Mattson och mig i någon mån strider mot utskottets uttalande på s. 62 kommer vi inte att yrka bifall till reservationen. Detta beror inte på att vi i princip ändrat uppfattning, men eftersom vi ändock står bakom uttalandet på s. 62 tycker vi oss inte kunna gå 1 bräschen även för reservationen nr 4. I några frågor föreligger det dock delade meningar inom utskottet, bl.a. beträffande äktenskapsåldern. Härvidlag har många varit mycket försiktiga och velat ha en ganska hög åldersgräns, ty man har önskat försäkra sig om att kontrahenterna uppnått en viss mognad innan de ingår äktenskap. Från Europarådet har jag införskaffat några uppgifter om giftermålsåldrarna i andra europeiska stater, och de uppgifterna visar, att vi ligger mycket högt. Många länder som kan betecknas som kulturländer, fullt jämställda med vårt eget land, har betydligt lägre äktenskapsålder. Många länder, där den katolska kyrkan har ett dominerande inflytande, har mycket låga äktenskapsåldrar — t.ex. Malta, där män får ingå äktenskap vid 14 års ålder med kvinnor som är 12 år. Ett annat land, där den katolska kyrkan också har starkt inflytande är Irland, och där är giftermålsåldern densamma, alltså 14 år för män och 12 för kvinnor. Om vi jämför med länder, vilkas förhållanden kanske är mera jämförbara med våra egna finner vi att män i Frankrike kan ingå äktenskap vid 18 års ålder med kvinnor som fyllt 15 år. I England är giftermålsåldern 16 år för både män och kvinnor. Man kan sålunda vid studium av land efter land finna att giftermålsåldrarna ligger mycket lågt. Jag tar här inte upp de nordiska länderna till jämförelse eftersom de redan är redovisade i propositionen, men Frankrike och England tycker jag är länder som mycket väl kan tjäna som föredöme för oss på detta område. Jag vill i sammanhanget peka på att inget av de länder jag här nämnt har kommit på herr Sjöholms idé att en av parterna, oavsett kön, skall ha uppnått myndig ålder för att man skulle få ingå äktenskap. Jag tror att vi har att vänta en utveckling mot lägre äktenskapsålder i Västeuropa. I Tyskland har man nu 21 år för män och 16 för kvinnor, men där har det bestämt uttalats, att man nästa år kommer att föreslå en sänkning av äktenskapsåldern för män till 18 år. Det är svårt att finna några bärande argument mot föreliggande förslag i propositionen, alltså att båda kontrahenterna skall ha fyllt 18 år. De nuvarande reglerna föreskriver som bekant 21 respektive 18 år. Vad som är bakgrunden till gränserna är väl litet svårt att säga. Kanske har den tanken spelat in att kvinnor mognar tidigare än män i här aktuella år. En annan bakgrund kan ha varit att mannen liksom skulle vara Överlägsen, d. v. s. förståndigare och klokare. Han skulle bära hustrun på händerna genom äktenskapet. Med denna syn vore det inte så viktigt, att hustrun hade uppnått myndig ålder. Nu har vetenskapen förklarat att det inte föreligger några skillnader och därför är det ett likställighetskrav att fastställa samma giftermålsålder för män och kvinnor. Fru Kristensson håller fast vid den tidigare regeln och sade själv att hon nu befinner sig i en besvärlig situation, eftersom hon tycker att äktenskapsåldern helst borde vara densamma för man och kvinna. Hon vågar sig emellertid inte på experimentet att höja gif-' termålsåldern för kvinnan upp till 20 år. Därför har hon hamnat i det läge som framgår av reservation 1. Hon gjor de också gällande att en ändrad abortlagstiftning och en bättre preventivteknik gör att vi nu inte skulle ha något behov av att godkänna dessa yngre äktenskap. Jag tror emellertid att vi har mycket lång väg att gå innan vi kommer dit. Möjligheten till dessa dispensäktenskap har många gånger varit av värde. Det tidigare äktenskapet har inneburit ett stöd för den unge mannen och har också medfört att han knutits fastare till kvinnans familj, varvid alla kunnat hjälpas åt för att klara den situation som man hamnat i, då den unga kvinnan väntat ett ovälkommet barn. Också herr Gustafsson i Borås har gjort vissa invändningar. Han menar att man inte är så mogen vid 18 års ålder att man har anledning att gifta sig. Man måste då fortsätta sin utbildning och har inte möjlighet att försörja sig. Det är väl också riktigt att det västerländska välståndssamhället leder till en längre utbildningstid och ett senare inträde i arbetslivet. Detta påverkar dock inte de biologiska faktorerna. Ungdomarna gör nu sin sexualdebut tidigare och vill kanske också i detta läge legitimera den förbindelse de har upprättat. Man måste se till realiteterna och kan inte hålla fast vid någon from förhoppning om ungdomarnas livsföring, som inte motsvaras av de faktiska förhållandena. När det gäller frågan om otroheten har jag personligen den uppfattning, som närmast har redovisats av fru Ryding. Inte heller därvidlag har emellertid någon enighet kunnat åstadkommas i utskottet. Det bästa är därför i dagens läge att man ansluter sig till utskottets skrivning. Jag kan dock inte underlåta att uttrycka en viss besvikelse över att man i propositionen inte ens kunnat föra fram det förslag, som framlades av familjerättskommittén, nämligen att grunden otrohet som äktenskapsskillnadsanledning under hemskillnadstiden skulle avskaffas. När det har dömts till hemskillnad och parterna fak tiskt flyttat från varandra och var och en kanske etablerat en ny förbindelse, skall man alltså ändå kunna åberopa grunden otrohet i äktenskapet som äktenskapsskillnadsanledning. På detta område tycks dock det nordiska samarbetet vara ett hinder, och det är väl för dagen intet att göra åt detta. I utskottets utlåtande har också vårdnaden om barnen behandlats. Enligt bestämmelserna i 6 kap. 7 8 föräldrabalken skall, om båda makarna är lika skickade att ha vårdnaden om barnen, den som inte har skulden till söndringen vara berättigad att erhålla vårdnaden. Jag yrkade redan 1962 att denna tämligen antediluvianska bestämmelse skulle avskaffas, men enbart denna kammare följde mig då. Första kammaren kom till ett annat beslut, och därmed föll frågan. Utskottet har nu i anledning av en motion detta år ställt sig mera välvilligt och uttalat sig för att man vid tillfälle skulle försöka få igenom ett upphävande av denna bestämmelse. Medlingsfrågan har intresserat en del motionärer. Vid utskottsbehandlingen av denna fråga har utskottet avvikit från propositionen genom att föreslå att föreståndarna vid familjerådgivningsbyråerna alltid skall vara behöriga att medla. Vi tror att detta är en praktisk och riktig åtgärd. Den som har haft hand om ett trassligt äktenskap, kanske under åtskilliga månader för att försöka jämka samman de stridiga viljorna bör också kunna utfärda det formella medlingsintyget. Man skall inte behöva söka en annan — kyrklig eller civil — medlare, utan byråföreståndaren skall kunna utfärda detta intyg. Det har också föreslagits att man skulle göra medlingen frivillig. Utskottet har avvisat denna tanke. Med hänsyn till de begränsade förändringar som föreslås i propositionen menar vi att även denna fråga bör tas upp i annat sammanhang. Vi tror också att frågan behöver över vägas ytterligare eftersom familjerättskommittén ändå ansett sig kunna konstatera att medlingen har lett till en temporär försoning i ungefär 20 procent av de fall som blivit föremål för medling. Det är väl också troligt att de skilsmässomål som har genomförts efter medling kunnat genomföras på ett mindre uppslitande sätt än de som genomförts utan någon som helst medling. Parterna har genom medlaren kunnat få en litet mera balanserad syn på sina egna problem, och man har kunnat slippa en del onödig dramatik och en del onödiga överilningar från parternas sida. Herr talman! Med det sagda vill jag till alla delar yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Martinsson hänvisade till en utredning som gjorts inom Europarådets ram och tog Malta, Irland och England — enligt vad jag antecknade — som exempel på hur bestämmelser för möjliggörande av tidiga äktenskap kan vara utformade. Men detta är ju utomordentligt konservativa länder där far, mor, farfar, farmor, morfar och mormor har en stark familjeauktoritet. Jag konstaterar detta och säger att vi i stället för familjeauktoriteten sätter eget ansvar för det personliga avgörande som skall ligga till grund för den enskildes ställningstagande i dessa fall. Därför kräver vi en mognare ålder för äktenskaps ingående, och jag tror inte att barnäktenskapet under familjeauktoritet är ett antagligt alternativ i vårt land.

Herr talman! Jag håller med herr Dockered om att det väl inte är just från de katolska länderna som vi skall hämta inspiration till vår äktenskapslagstiftning. Jag anser att det var ett dåligt exempel som därvidlag anfördes. Jag instämmer också i att vi i vårt land ändå skall kräva ett eget ansvar av människor som skall ingå äktenskap, och detta gör jag just därför att jag har den uppfattningen att det är olyckligt att sikta på alltför låg äktenskapsålder. Jag vill upprepa att jag är övertygad om att ifall vi får en lag som stadgar 18—18 för man och kvinna som giftermålsålder, så kommer man naturligtvis att ge dispens med utgångspunkt från den åldern. Det kommer i praktiken att leda till en avsevärd sänkning av de faktiska giftermålsåldrarna, vilket jag tror vore olyckligt. Till herr Martinsson vill jag säga att om förslaget i reservationen 1 skulle vinna och det blir en giftermålsålder för mannen på 20 år och för kvinnan på 18 år skulle jag gärna vilja se hur utvecklingen blir. Det kan hända att det så småningom ter sig naturligt att höja giftermålsåldern för kvinnan för att båda parter skall ha större mognad. Med anledning av herr Dockereds tidigare inlägg vill jag framhålla att jag personligen inte hyser någon som helst skepsis mot att till allvarlig behandling ta upp ett förslag som framförs i ett utskott utan att det föreligger en motion. Att gå till väga på detta sätt tycker jag är en rättighet som utskotten skall ta vara på. Det är alltså inte någon negativ inställning härvidlag som är anledning till att jag inte i första hand ville stödja herr Sjöholms förslag, utan det är andra skäl som jag tidigare redovisat. Jag instämmer i fru Rydings uppfattning att vår äktenskapslag inte får bli så föråldrad, att äktenskapet inte längre blir en attraktiv samlevnadsform. På den punkten torde vi alltså vara ense. Det är viktigt att vi får en modern giftermålsbalk, som omprövar de ekonomiska rättsverkningarna och där skadestånd inte längre kan utdömas i olika hänseenden. Skuldfrågan måste också upphöra att tillmätas betydelse. Även i det avseendet tror jag att vi har samma åsikt.
Herr talman! Får jag först säga till fru Ryding att jag beklagar att jag glömde bort hennes motion när jag tog upp de olika alternativen för äktenskapsålder. Om jag gör en efterhandskonstruktion skulle jag kunna förmena att jag tidigare sade att det endast finns tre realistiska alternativ — dessutom finns fru Rydings förslag. Det är inte ett förslag av denna världen att man skall höja äktenskapsåldern till 21 år för båda parter. Herr Martinsson gjorde en lång resa utrikes, och det enda skäl mot mitt förslag som herr Martinsson kunde anföra var att man inte kommit på samma idé i något annat land. Jag tycker att det väger tämligen lätt som argument. Jag utbad mig redan i mitt första inlägg att av utskottets talesman få veta vad de vackra orden om den principiella grundsyn som var emot mitt förslag innebar. Det har vi ännu inte fått veta någonting om. Eftersom detta var det enda skäl som inom utskottet anfördes mot mitt förslag vore det naturligtvis av värde att få veta vad som kan ligga i dessa vackra ord.

Herr talman! Jag får be herr Sjöhohn om ursäkt om jag inte gav honom alltför mycket uppmärksamhet. Jag hade faktiskt en del annat att säga i mitt förra anförande. Dessutom ansåg jag att fru Kristensson på ett utomordentligt sätt hade bemött honom på denna punkt. Jag avser här den mer principiella punkt där utskottsmajoriteten uttalar sig och anför att vi vill ha en lagstiftning som riktar sig mot en person och den personens förhållanden och icke blir beroende av valet av kontrahent. Om en flicka är 19 år och vill gifta sig kan hon göra det med Erik, som är 22 år. Hon kanske hellre vill gifta sig med Bengt, som är 19 år, men det får hon inte göra. Vi anser alltså att denna lagstiftning, som inte tar hänsyn till hennes förhållanden utan till valet av kontrahent, är principiellt oriktig. Vidare sades att jag tog exempel från de katolska länderna. Det är inte helt riktigt. I Storbritannien är över hela landet — trots att det finns olika rättssystem i Skottland, Nordirland och England — giftasåldern 16 år. Detta är inget katolskt land, och jag tror att ungdomarna där tar sitt ansvar lika väl som ungdomarna i Sverige. I Frankrike har visserligen katolicismen stor utbredning, men den påverkar inte lagstiftningen på samma sätt som på Malta och i Irland. Också i Frankrike är giftasåldern lägre än i Sverige — 18 respektive 15 år. Jag tror inte att man skall diskvalificera den mening som kommit till uttryck i den lagstiftning som finns utomlands. Även det tyska förslaget visar enligt min mening på en sådan utveckling som måste anses önskvärd också i vårt land.
Herr talman! Herr Sjöholm ansåg att det inte var av denna världen att kräva en giftasålder på 21 år för båda parter. Det påståendet kan i och för sig vara riktigt, men jag anser att det i dag, här i Sverige, med den äktenskapslagstiftning som finns nu faktiskt är av denna världen att ställa ett sådant krav. Jag vill också påpeka att jag pläderade för en obligatorisk äktenskapsskola med upplysning om främst de ekonomiska konsekvenserna samt att jag inte yrkade bifall till denna punkt i min motion.
Herr talman! Herr Martinsson, det går ändå inte att resonera så, inte ens med hjälp av Erik och Bengt eller vad de hette, ty för alla äktenskap skall dubbelsidiga förutsättningar föreligga. Låt oss fortsätta med Erik och Bengt. Om en flicka — Anna-Greta eller vad hon må heta — är 18 år får hon gifta sig. Men om hon vill gifta sig med Erik, som är 17 år, går det inte, men hon kan gifta sig med Bengt, som är 18 år. Man kan anföra herr Martinssons exempel i vilket fall som helst. Jag vill bara klargöra, herr talman, att det inte finns något innehåll i detta vackra tal om den principiella grundsynen. Det är bara tomma ord.

Herr talman! Det ärende som vi nu har att ta ställning till har ägnats en livlig debatt i utskottet och har också rönt stor uppmärksamhet utanför riksdagen. Anledningen är helt enkelt att proposition nr 136 behandlar ett av de fundament, som vårt nuvarande samhälle är uppbyggt på, nämligen äktenskapet. Tillsammans med nio partikamrater i denna kammare har jag med anledning av propositionen väckt en motion 1[: 1246 — likalydande med nr I:991 — gällande principerna för det framtida lagstiftningsarbetet på detta område. Den gamla giftermålsbalken av år 1920 är, som departementschefen själv framhåller, i många avseenden ett förnämligt verk, men den måste enligt mångas åsikt nu ändras så att den passar i det moderna samhället. Enligt justitieministern framstod det på 1920 talet som både realistiskt och framsynt — ja, som något självklart — att uppfatta äktenskapet som »ett i allmänhet livsvarigt förbund». I dag, menar han, bör äktenskapet emellertid bedömas på ett annat sätt. Justitieministern säger att »samhällsförhållandena under det senaste halvseklet har förändrats på ett sätt som genomgripande påverkar synen på äktenskapet som institution». Till intäkt för detta tas bl.a. den för äktenskapet som institution beklagliga statistiken under de snart femtio år som gått sedan 1920 års giftermålsbalk trädde i kraft. år 1920 upplöstes drygt 25500 äktenskap genom dödsfall men bara 1325 genom skilsmässa. År 1966 däremot upplöstes omkring 33 000 äktenskap genom dödsfall, medan antalet skilsmässor var hela 10288. Mot bakgrunden av dessa siffror konstaterar departementschefen att »utvecklingen har gjort att äktenskapet fått mindre betydelse än förr som trygghetsfaktor».

Skillnaden mellan då och nu tycks vara att äktenskapen enligt 1920-, 1930 och 1940-talens syn var livslånga förbund, medan många människor som gifter sig i våra dagar menar att äktenskapet skall gälla under längre eller kortare tid. Jag läste häromdagen i en aftontidning en artikel, vari någon hävdade att tiden nu torde vara inne att införa något slags kontrakterad samlevnad mellan två parter; man måste som bekant vara två. Det föreslogs att detta kontrakt skulle gälla i fem år. Därest parterna hade det trivsamt tillsammans och drog någorlunda jämnt, skulle de sex månader innan kontraktet utgick ha möjlighet att förlänga det; det skulle alltså röra sig om någon sorts arrendeavtal. Vi är måhända på väg till något liknande, till en skrikig minoritets förnöjelse. Men, herr talman, det förhållandet, att skilsmässofrekvensen nu är betydligt större än tidigare, kan väl knappast få leda till en omvärdering av äktenskapet som institution. Vi måste väl ändå se det stigande antalet skilsmässor som en beklaglig utveckling och inte som någonting som behöver uppmuntras. Departementschefen konstaterar att äktenskapet betyder mindre som trygghetsfaktor nu än det gjorde tidigare. Jag kan inte hålla med honom på den punkten. Han menar också att nutidsmänniskans etiska värderingar av äktenskapet har förändrats och att denna förändring måste få sätta spår i lagstiftningen — en enligt mitt sätt att se sensationell upplysning och en felbedömning! Äktenskapet måste, om vi skall lyckas komma till rätta med inte minst ungdomsproblemen, stärkas i stället för försvagas. Hela resonemanget om att äktenskapet i framtiden bör vara en frivillig överenskommelse, som när som helst kan brytas, rycker undan grunden för barnens uppfostran och trygghet. Då ett äktenskap upplöses är det trots allt oftast barnen som utsättes för de verkligt stora påfrestningarna, och det är kanske i första hand av hänsyn till barnen som vi måste slå vakt om familjen. En väsentlig strävan bör därför vara att låta barn och ungdomar växa upp under trygga och harmoniska förhållanden. Därför finns det starka motiv att låta lagstiftningen styra utvecklingen på detta liksom på så många andra områden. Ingen skulle väl någonsin komma på idén att av den anledningen, att våldsbrotten ökar i antal, ändra lagstiftningen så, att den medgåve ett ökat våldsförande. Inte heller kan man väl med hänvisning till att trafikolyckorna ökar hävda, att man skall göra trafiklagstiftningen mildare. Men när det gäller samlevnadsoch äktenskapsfrågor tycks man vara beredd att slå in på äventyrliga vägar i lagstiftandet. Utskottet har naturligtvis haft en svår uppgift. Vissa utskottsledamöter har ansett, att ändrade samhällsförhållanden och nya värderingar även måste få sätta spår i äktenskapslagstiftningen. Andra ledamöter av utskottet har däremot velat stödja motionsyrkandet. Varje utskott med självaktning vill åstadkomma enhälliga utlåtanden. Första lagutskottet är som bekant ett av riksdagens förnämsta utskott, och här har man lyckats med detta, men till vilket pris? Man har skrivit ihop sig genom att ge såväl i propositionen som i min motion framförda synpunkter rätt — man har kort sagt försökt placera sig på två stolar samtidigt. Eftersom jag förstår att det vore lönlöst att begära stöd för min motion på grund av detta förhållande, har jag inget yrkande, men jag har, herr talman, dock velat framlägga mina synpunkter på frågan.

Herr talman! Det har sagts mycket i detta ärende. Jag skall bara kommentera det på tre punkter. Först några ord om äktenskapsåldern. Jag vill helt ansluta mig till propositionens förslag om likställighet mellan man och kvinna när det gäller äktenskapsålder, men jag tycker att 18-årsgränsen är dubiös. Visserligen inträffar könsmognaden tidigare nu än förr men i stället har vi en senare social mognad. Den spelar en viktig roll och det är denna vi diskuterar här. Man kan fråga sig om mognad är någonting som bara hänför sig till åldern. Det finns människor som aldrig blir mogna nog att handskas med andra människor. De blir aldrig mogna för äktenskap. Man träffar inte sällan på kiviga äkta makar i 40-årsåldern, vilka i sina kontroverser beter sig barnsligare än ungdomar i de övre tonåren. Det skall andra faktorer än åldern till: upplysning, fostran och utbildning för äktenskap. Här vill jag hålla med fru Ryding då hon talar om äktenskapsskola. Jag tror att vi behöver en sådan. När det gäller att bestämma äktenskapsåldern är situationen nästan dråplig. Vi äldre är angelägna om att gå ungdomen till mötes, och vi tror oss göra det genom att sänka äktenskapsåldern. Men frågar man ungdomarna själva får man ett ganska enstämmigt vittnesbörd om att de inte känner sig mogna vid 18 år utan att de gärna vill höja åldern — jag bortser nu från de politiska ungdomsrörelserna som alltid skall vara progressiva och vill ligga en hästlängd före alla andra. Men gå ut och fråga folk i gemen! Jag hade i går kväll en lektion i en äktenskapsskoia på Ultuna och framställde naturligt nog frågan om äktenskapsåldern och de tyckte alla att 20 år, inte förr, var en lämplig ålder. En flicka sade dessutom att »18-årsgränsen omedvetet provocerar en att verka mera vuxen än man är». Det finns en väsentlig komponent som redan nämnts många gånger och som propositionen inte omfattar, nämligen myndighetsåldern. Det är i högsta grad angeläget att ta hänsyn till den. Därför vill jag helt ansluta mig till herr Sjöholms linje, reservation 2, som uppenbarligen ger mer än högerreservationen. Det är beklagligt att högern inte har kunnat finna sig till rätta i reservation 2, där man tillgodoser de bägge kraven, d. v. s. dels likställigheten mellan könen och dels att en av kontrahenterna bör vara myndig. Myndighetskravet är mycket angeläget inte bara för makarnas juridiska agerande när det gäller att ingåavtal, skaffa handelsrättigheter och sådant, utan framför allt när det gäller barnen. Är ena parten myndig finns ingen anledning att dra in någon utomstående i familjens avgöranden. Det är en fullständig familj det är fråga om. Att då få in en förmyndare är ett irritationsmoment som är mycket besvärande för unga familjer. De eventuella brister som vidlåder det yrkande som herr Sjöholm rest tycker jag är små i förhållande till dess förtjänster. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2. Sedan ett par ord om lysningsförfarandet. Detta skall nu avskaffas. Det skall inte ske någon lysning i kyrkan som hittills tre söndagar, om inte vederbörande själv så önskar. Det är klart att detta är en lättnad för prästen. I storstäderna, där det är många lysningar, Predikar prästen i 20 minuter och läser 4= — Andra kammarens protokoll 1968 därpå kungörelser och lysningar i 25 minuter vilket senare inte precis är uppbyggligt. Det blir alltså en lättnad på många sätt. Men man måste också fråga sig: Hur blir läget sedan? Vad får denna reform för konsekvens? Ja, det kan bli så, att ett par unga människor kommer in på pastorsexpeditionen och säger: Vi vill gifta oss. Så fyller man i ett hinderslöshetsintyg och lämnar äktenskapsbetyget. Det hela är gjort på en minut, varpå paret kan fråga: Kan pastorn viga oss i eftermiddag? Och så är de gifta. Varenda advokat kan intyga hur litet svenska folket vet om vår äktenskapslagstiftning. Vi kommer att behöva någon form av förberedelse för äktenskapet när lysningen försvinner. Det kommer annars att gå till precis som i Las Vegas vilket vi såg i TV för några månader sedan: man stökar undan hela saken på någon timme. Liksom en viss omständlighet i förfarandet hindrar förhastade skilsmässor behövs också något som hindrar förhastade vigslar — det är precis lika viktigt. Många människor som nu är gifta borde aldrig ha varit det. I Statistisk årsbok, som vi fick häromdagen, kan vi se hur katastrofalt siffrorna växer. Tidigare i dag har det handskats med antikverade skillsmässosiffror. För 1967 finns 12 201 nya hemskillnader registrerade; det betyder 24 402 olyckliga äkta makar. Våra motioner beträffande medling har inte föranlett något annat än en blank reservation, och det är verkligen i blekaste laget. I motionen II: 1253 yrkas medling efter hemskillnadsåret. Man kan fråga sig vilken tidpunkt som är den lämpligaste för medling i äktenskapet. Vi har den nu före hemskillnadsåret. Makarna är då i affekt. Man har ältat sina problem inbördes, kanske talat om saken med vänner, bekanta och släktingar; man är fixerad, man är på det klara med sitt beslut. Man skall skiljas. I det läget kommer medlaren in och kan naturligtvis inte göra någon mer väsentlig insats. Men efter hemskillnadsåret är det annorlunda. Man har varit ifrån varandra ett år och fått perspektiv på sin problematik och på varandra — man har kanske börjat längta så smått efter varandra — då kan man behöva redovisa sina intryck så att man inte av prestige och stolthet fullföljer skilsmässan och menar att har man sagt A får man säga B. Det är förbluffande att denna motion avfärdas så lättvindigt. Utskottet säger att man har förståelse för motionärernas synpunkter men »anser det vara sannolikt att obligatorisk medling i allmänhet icke är av något större värde i denna situation». Men obligatorisk medling skulle det endast bli under förutsättning att en av parterna begär den. Jag tycker att man slår vakt om individens integritet med en sådan bestämmelse. Vill en av parterna komma till tals för att meddela sina intryck skall hon eller han ha rätt till det. De andra motionerna som berör medlingsinstitutet, 1:983 och II: 1254, är måhända ännu viktigare; de gäller medlarens kompetensområde. Nu är man hänvisad till medlaren i församlingen eller kommunen — alltså prästen eller den borgerlige medlaren. Men behoven kan vara så olika. Somliga kan behöva vända sig till en medlare som de känner och har förtroende för. I storstäder är ju församlingsgränsen inte något definitivt. Det finns en intressegemenskap som bryter gränserna. Den präst man vill söka för medling kanske finns i grannförsamlingen, men då får man alltså inte vända sig till honom. Somliga kanske å andra sidan behöver söka någon som de är obekanta för, och det skulle jag tro ofta är fallet på landsbygden. Det kan ju till och med hända att man lever i konflikt med den medlare som är utsedd eller med prästen i församlingen — sådant förekommer ju. Men man är ändå hänvisad till denne medlare. Det är väl inte rimligt? Detta är ett bekymmer för många och det bidrar också till att medlingen inte får den effekt som den skulle kunna ha. Man har kanske behov av anonymitetens skydd och den principen är ju knäsatt genom medlarens tystnadsplikt. Medlingen skall ju verkligen vara medling. Ponera att medlingen lyckas, då vill man dra hemlighetens slöja över alltsammans. Men det är hart när omöjligt i en landsortskommun där alla känner alla. Det måste i varje fall vara mycket besvärande. Utskottet avvisar denna motion med hänvisning till kyrka—stat-frågan och menar att problemet får behandlas i det sammanhanget. Men yrkandet gäller ingalunda bara präster. Det gäller också de kommunala medlarna. Tro mig, vilken organisationsform den svenska kyrkan än får, kommer prästerna alltid att syssla med den själavård som gäller äktenskapsoch familjefrågor. Man får hoppas att det finns så vettigt kommunalfolk på olika håll, att möjligheten att i det läget förordna präster till medlare tas till vara. I detta sammanhang ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionerna 1: 983 och II: 1254. Avslutningsvis vill jag bara uttala den förhoppningen, att den stora översynen av giftermålsbalken skall föra dessa frågor ett steg framåt. Jag är liksom flera andra ängslig över departementschefens formulering att en framtida lagstiftning skall ta hänsyn till att »äktenskapet är en form för frivillig samlevnad mellan självständiga personer». Det är dubbelbottnat. är det fråga om att stärka äktenskapets ställning eller att försvaga den? Det är också förbluffande att man kan skriva en sådan lunta som denna utan att få in barnen på någon punkt i sammanhanget. Barn brukar annars höra ihop med kärleken. I ett utlåtande om en »frivillig samlevnad mellan självständiga personer» har man glömt bort barnen; de hör också till gemenskapen men har sannerligen inte frivilligt kommit in i bilden.

Herr talman! Det är säkert många som under flera år har väntat på en ny äktenskapslagstiftning och som har föreställt sig att en ny äktenskapslag skulle innebära en omprövning av äktenskapet som institution. Samhället har genomgått en genomgripande förändring under de senaste årtiondena. Den pågående urbaniseringen ger starka utslag i människors möjligheter att byta miljö och att få nya kontakter. Detta medför också ökade risker att parterna utvecklas åt olika håll och kanske kommer att växa ifrån varandra. Allt fler familjer har kommit att bestå av makar som försörjningsmässigt är jämlika parter. Någonting av detta borde avspeglas i en ny äktenskapslagstiftning. Men i stället görs en del småjusteringar. Vi får sålede: vänta på en mer radikal förändring av lagstiftningen på detta område, tyvärr, skulle jag vilja tillägga. Vissa förändringar innebär dock förbättringar. Jag vill särskilt understryka att det är på tiden att den gamla s.k. horparagrafen skall ersättas med en mera hyfsad lagtext. Det är högst otillfredsställande att vi rent slentrianmässigt år efter år anammar gamla lagparagrafer som måste framstå som djupt kränkande för dem som drabbas av domslut som vilar på nämnda paragraf. Det har inte hört till ovanligheterna att tidningar relaterat skilsmässomål och använt horbeteckningen i feta rubriker. Jag har alltid tyckt att det har vilat något av medeltid över att vi använder ord och begrepp, som fått så dålig klang och som kanske förstör och bryter ned tillvaron för människor som redan har över nog av problem att klara. Man kan också diskutera om det är särskilt lyckat med det nya förslaget när det gäller otrohet i äktenskapet, alltså att det kommer att bli svårare att få S.k. snabbskilsmässa. Det ligger trots allt något av »rädda äktenskap så långt det går och helst litet till» i förslaget. Är detta så särdeles lyckligt? Visst finns det lyckliga äktenskap, men man måste också erkänna att det finns lyckade skilsmässor. När det gäller otrohet får man väl förutsätta att det finns orsaker till den; förmodligen är söndringen redan en realitet vid otrohetstillfället eller tillfällena. Tjänar det någonting till att lagstiftarna i sitt nit strävar efter en hoplappning i dessa fall? Kanske gör man minst tre personer obotlig skada, om ett dåligt äktenskap kommer att bestå på grundval av långa förhandlingar och viss press från medlare, domstol och andra, medan ett nytt och kanske bättre förhållande kommer att brytas. Jag måste medge att jag känner olust över att nödgas vara med om att försvåra möjligheterna till snabbskilsmässa även för den s.k. förfördelade parten. Om en av parterna kommer till insikt om att det har pågått ett långvarigt och väl etablerat förhållande mellan den andra parten och en utomstående person är det rimligt att han eller hon får chansen att bli fri så snart som möjligt. Finns det barn i äktenskapet kan man nu befara att passusen om hänsyn till barnens bästa gör att nitiska domstolar hänger sig fast vid den och använder denna paragraf i sådana fall då det otvivelaktigt skulle vara bäst att göra processen kort. Bestämmelsen om hänsyn till barnens bästa kommer säkert att medföra att antalet bestridda äktenskapsskillnader blir stort, icke av hänsyn till barnens bästa utan av helt andra skäl, då kanske främst ekonomiska. Vad barnens bästa kräver är ytterst svårt att avgöra. Domstolarna kommer med all säkerhet att tvingas inhämta yttrande från barnavårdsnämnderna, och det kan komma att dröja avsevärd tid innan begärt yttrande föreligger, i storstäderna kanske upp emot ett år. Men ingen kan hindra den make som vill ha äktenskapsskillnad att flytta från familjen. Därför kan man fråga sig: Vad vinner man med ett förhalande? Departementschefen har i propositionen anfört att »frågan om domstol skall döma till hemskillnad eller äktenskapsskillnad när söndring uppstått i ett äktenskap i princip bör vara beroende uteslutande på hur pass allvarlig och djupgående söndringen är». Det hade varit bra om departementschefen hade stått fast vid den slutsatsen och således inte blandat in barnens bästa i sammanhanget. Men det är väl ett offer på nordismens altare, och jag måste bekänna att jag tillhör dem som inte tycker om sådana offergärder i vår svenska lagstiftning. Jag beklagar också att utskottet inte tillstyrkt yrkandet i motionsparet I: 990 och II: 1247, att stadgandet om hänsynen till barnens bästa skulle utgå ur lagtexten. Utskottet har avfärdat detta genom att uttala att det självfallet är svårt för en utomstående att avgöra vad som kan vara barnens bästa men att domstolen dock torde »få god ledning för sin bedömning genom värderingen av styrkan i den argumentation som förs av makarna och därigenom ha goda möjligheter att komma till ett tillfredsställande resultat». Jag ifrågasätter hur djup och allvarlig en sådan bedömning kan bli, om den görs på så lösa grunder som dem utskottet har skisserat. Fru Holmqvist kommer att behandla denna fråga närmare, och jag kan ansluta mig till det yrkande hon komnmer att ställa. I nämnda motioner har vi också tagit upp frågan om medlingen och yrkar att medling inte längre skall utgöra processförutsättning i hemskillnadsmål. Däremot har vi inte yrkat avslag när det gäller utbyggnaden av medlingsverksamheten. Vi anser nämligen att de som söker frivillig medling inte ensidigt skall vara hänvisade till församlingspräst. Departementschefen har varit inne på tanken att all medling i framtiden kan komma att bli frivillig, och han har stöd för detta i vissa remissyttranden. Vi menar att man redan nu kan övergå till helt frivillig medling. Också här kan man diskutera, huruvida det är lämpligt att till varje pris rädda äktenskap som av någon anledning inte har lyckats. Enligt familjerättskommittén har det antagits att omkring 20 procent av totala antalet medlingar lett till »i vart fall temporär försoning». Det finns skäl att lägga märke till »i vart fall temporär försoning». Det finns nämligen ingen ordentlig statistik. Man kan gå direkt till en annan medlare och få intyg om att medling skett eller man fullföljer skilsmässan någon tid senare och söker då ny medlare. Silbersky-Nordmark säger i debattboken »älska i lagens namn»: »Fixeringen att rädda äktenskap är så stark att man helt lyckats undvika frågan om hur man skall rädda människor från onödigt lidande. Varför utgår man från att skilsmässofrekvensen är för hög? Vi anser att giftermålsfrekvensen är för hög.» Så långt författarna, som kommer fram till slutsatsen, att medlingen omedelbart bör avskaffas. Vi har anfört ett flertal skäl varför medlingen bör göras helt frivillig. Det kanske starkaste skälet är att vi anser att medlingen i stor utsträckning är en tom formalitet. Det hindrar inte att det i vissa fall kan vara besvärande att tvingas dra in privatpersoner i en process som egentligen borde vara helt rättslig. Särskilt för dem som bor i mindre orter kan det vara påfrestande att behöva ta kontakt med i orten boende privatperson och för denne framlägga skäl för söndringen i äktenskapet. Herr Werner var ju också inne på detta i sitt anförande. Det vilar ibland ett stort mått av löje över hela medlingsinstitutionen. Låt oss tänka oss att läkaren och kuratorn i småstaden vill skiljas och får gå till fru Svensson eller kyrkoherde Nilsson för att få medling verkställd. De båda kontrahenterna får förutsättas ha djupa insikter i psykologi och samlevnadsfrågor. Men har fru Svensson el ler kyrkoherde Nilsson detta? Det kan tänkas, men det är troligare att båda saknar adekvat utbildning för den uppgift de ålagts eller påtagit sig. De kan knappast våga försöka att övertala läkaren och kuratorn att fortsätta äktenskapet, men om herr och fru Medelpettersson uppenbarar sig, då kanske saken kommer i annat läge. Det är inte uteslutet att vem som helst av de båda medlarna stramar upp sig och blir auktoriteter och försöker påverka kontrahenterna att fortsätta. Nu menar jag naturligtvis inte att all medling går till på det här sättet, men dels vill jag ge en bild av hur små krav vi ställer beträffande utbildning och kvalifikationer när det gäller medlarna, dels vill jag framhålla att jag vet, att det kan vara mycket lätt att få fram ett intyg för vissa personer, medan andra kan ha det betydligt svårare. Det kan också finnas olika förutsättningar när det gäller att få tid hos medlare eller hur snabbt man får fram ett intyg efter det att medling har skett. Att söka tvinga lvå människor att träffas inför en medlare har i många fall visat sig vara olyckligt. Jag vill påminna om de djupt tragiska följderna av ett medlingsförsök i Borås, som trots att polis var till städes slutade med dödlig utgång för den ena parten. Hur tragiskt det kan bli, om medlingen medför, att den part som allvarligt och under lång tid prövat att lämna ett outhärdligt äktenskap ändå övertalas att fortsätta, finns det åtskilliga bevis för. Låt oss sluta att på detta amatörmässiga sätt försöka lappa ihop trasiga äktenskap. Visst finns kvalificerade medlare i vårt land, men de är alltför få. När parterna kommer till städes inför medlare, är det oftast för sent att bedriva en kvalificerad medling som kanske skulle bli till hjälp att klarlägga konfliktsituationer i äktenskapet. Vi bör Sätta in hjälpen att klara de äktenskapliga blindskären vid en väsentligt tidi Sare tidpunkt. Tyvärr har vi hamnat på efterkälken när det gäller familjerådgivningen, men enligt motionärernas uppfattning är det viktigare att satsa på den sidan än att satsa på medling.

Herr talman! Jag vill bemöta fru Hörnlund, eftersom hon talade om att »det vilar ett löje över medlingen». Detta är väl mycket sagt, ty vi måste ju på alla sätt — också med medling — försöka göra vad vi kan för att hjälpa de 12 000 äktenskap som drabbas av söndring. Jag får väl lov att dra en liten lans för kyrkoherde Nilsson; för fru Svensson kan jag tyvärr inte vara försvarsadvokat. Prästerna har ju en utbildning även på det här området, eftersom den själavårdsutbildning som lämnas i hög grad anknyter till just denna problematik. För övrigt finns det väl få tjänstemän i vårt samhälle som så mycket syss lar med familjen och äktenskapet som prästen. Han döper, konfirmerar och viger och kommer in i många sammanhang som berör familjen, t.ex. föräldraföreningar, varför han skaffar sig en ganska god förtrogenhet med de här problemen. Jag vet inte hur det går till i Borås — fru Hörnlund tog ju upp ett förfärligt exempel. Hon angav också att det ibland kan vara svårt att få fram ett medlingsintyg. Men det kan bero på ambitionsgraden hos medlaren, ty denne är ju till för att hjälpa, och så länge medlingsparet vill ha medling får han också fortsätta sina försök. Det kan bli två, tre eller fyra sammanträffanden innan medlingsintyget skrivs ut. Det kan alltså bero på rent positiva faktorer.

Herr talman! När en debatt har pågått så länge som denna är det oundvikligt att det blir en mängd upprepningar, och även jag kommer väl att göra mig skyldig till sådana. Jag har emellertid ett behov av att något få motivera varför jag beträffande äktenskapsåldern inte har kunnat följa ut skottsmajoriteten utan anslutit mig till reservationen 1. Utskottet föreslår i likhet med departementschefen att äktenskapsåldern för män skall sänkas från för närvarande 21 år till 18 år medan 18-årsgränsen bibehålles för kvinnor. Detta förslag kan verka bestickande, inte minst med tanke på den debatt med krav på likställighet mellan man och kvinna som pågår i olika sammanhang. Jag har dock inte kunnat övertygas om att man i detta fall skall följa principen om jämställdhet. Departementschefen framhåller att det bör råda likställighet mellan könen i äktenskapslagstiftningen liksom på andra lagstiftningsområden, om det inte finns särskilda skäl för annat. Jag anser att det föreligger särskilda skäl i detta fall. I vår reservation hänvisar vi bl.a. till de stegrade krav som numera ställes på ungdomarnas yrkesutbildning för att de unga skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Männen börjar också fullgöra sin värnplikt vid 18 års ålder. En av orsakerna till vår höga skilsmässofrekvens är med säkerhet de alltför tidigt ingångna äktenskapen, med den ekonomiska press makarna utsättes för genom att vid sidan av sin utbildning också ha plikter mot familjen att ta hänsyn till. Flertalet av de ungdomar som begär dispens från föreskriven äktenskapsålder väntar i regel barn, och de ungdomarna får nästan undantagslöst sådan dispens beviljad. Ur den synpunkten finns det därför ingen anledning att sänka äktenskapsåldern. Om å andra sidan en högre äktenskapsålder kan ha en återhållande effekt när det gäller att ingå alltför tidiga äktenskap, så tror jag att mycket vore vunnet för att skapa bestående äktenskap. Herr Sjöholm uttryckte förvåning över att vi inte kunnat ansluta oss till hans reservation, i vilken föreslås att den ena av kontrahenterna skall ha fyllt 20 år. Men om herr Sjöholm hade föreslagit att såväl man som kvinna skall ha uppnått 20 års ålder, så skulle jag faktiskt ha stött den reservationen, även om jag vet att det hade varit orealistiskt att tro att ett sådant yrkande skulle vunnit kammarens bifall.

Ur den synpunkten är det mycket som talar för att dessa båda frågor borde ha behandlats samtidigt. Herr talman! Som denna fråga nu ligger till vill jag yrka bifall till den av herr Schött m.fl. till utskottets utlåtande fogade reservationen 1. På övriga punkter ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Beträffande departementschefens uttalande i principfrågan om en allmän översyn av äktenskapslagstiftningen är jag helt överens med honom om att en ny utredning bör tillsättas för detta ändamål. Äktenskapets ingående har ofta ett romantiskt skimmer över sig, som skapar förväntningar vilka sällan infrias i den vardag som är de flesta människors lott. Under senare år har av olika anledningar antalet skilsmässor ökat, vilket är på både gott och ont. Det stora flertalet människor anser nog att ett äktenskaps upplösning i skilsmässa är ett bevis för misslyckande. För kvinnornas vidkommande kan man se den ökade skilsmässofrekvensen så, att ett ökat förvärvsarbete och färre barn samt en annan moralisk värdering hos omgivningen gjort det lättare att bryta upp från ett olyckligt äktenskap. Jag ser i detta trots allt ett fram steg. Men en skilsmässa är ändå med få undantag en påfrestande upplevelse för berörda parter. Även om makarna är överens om att skiljas är det en rad formaliteter som måste genomgås. För de makar som samstämmigt kommit till den uppfattningen, att den enda lösningen på deras problem är skilsmässa, måste medlarens roli att ibland till varje pris söka förlika makarna förefalla märklig. På denna punkt har jag samma uppfattning som fru Hörnlund. Ett populärt uttryck är att det är lättare att komma in i äktenskapet än att komma ur det, och det är så sant som det är sagt. För att undgå skilsmässor vore kanske en väg att en kommande utredning finge i uppdrag att tänka igenom vad som skulle kunna göras för att undvika förhastade äktenskap.

Att alla ungdomar som sökt dispens för att ingå äktenskap fått sådan är en sak — en annan är om dessa äktenskap blivit bestående. Gjorda undersökningar tyder på att proportionen skilsmässor i dispensäktenskapen är betydligt större än genomsnittsfrekvensen. Av 91 undersökta äktenskap var 43 bestående medan 48 hade slutat med skilsmässa. I samtliga äktenskap förekom barn. Man har anledning förmoda att förfarandet med dispens, såsom tidigare nämnts i debatten, har en återhållande effekt. Orsaken till ansökan har främst varit att kvinnan väntar barn eller redan har barn med sin blivande make. Detta tyder på en alltför slentrianmässig prövning av länsstyrelse eller av Kungl. Maj:t. Detta är enligt mitt förmenande förkastligt och har bevisligen lett till tragedier, eftersom ungdomarna inte varit mogna att ta ansvar för barn. levnad och dess följder i vissa fall — alltså barn —- samt en väntad lagstiftning om :utomäktenskapliga barns rättsliga ställning gör att man kan förutse att omgivningens tryck på legalisering av väntat barn inte längre tvingar till äktenskap. Jag har till min glädje träffat en präst som berättade att han brukat förhöra sig med de unga par, vilkas ärende är att ta ut lysning, om de planerat äktenskapet för det väntade barnets skull, och hade varnat dem för att ingå ett äktenskap av denna anledning. Detta är väl tyvärr inte så vanligt. Genom förbättrade och säkrare preventivmedel och framför allt förbättrad preventivmedelsupplysning bör oönskade barn bli alltmer sällsynta. Förhastade skilsmässor tror jag är fåtaliga. Däremot kan risk för förhastade äktenskap befaras. Det kan helt enkelt bli ett mode att ingå ett tidigt äktenskap, något som kan skapa konflikter mellan ungdomar och i deras ögon tredskande och gammalmodiga föräldrar, vilka vägrar sitt medgivande till det tilltänkta äktenskapet. Några föräldrasynpunkter har jag inte funnit bland remisssvaren. Mina betänkligheter mot förhastade unga äktenskap gör att jag på denna punkt kommer att stödja reservationen 1. Obligatorisk äktenskapsrådgivning före äktenskapets ingående förefaller orealistisk. I samtliga skolformer borde tid anslås för upplysning om äktenskapets rättsverkningar — det borde vara en medborgerlig rättighet att få veta vad man ger sig in i. Sådan upplysning behövs under alla förhållanden men framför allt om Kungl. Maj:ts förslag om sänkt äktenskapsålder till 18 år genomförs. Dessutom borde den genom Allmänna barnhusets försorg utförda undersökningen om dispensäktenskapen och = skilsmässofrekvensen vidgas och förnyas. Herr talman! Jag kommer nu att helt kort beröra det i mitt tycke allt över skuggande problemet, nämligen barnen. Jag har erfarit att även vuxna barn upplever föräldrarnas skilsmässa mycket dramatiskt. De har kanske i åratal iakttagit hur föräldrarna alltmer glidit ifrån varandra. I lojalitet mot båda föräldrarna har barnen måst balansera mellan dessa när de försökt få barnen att ta ställning för någon av dem. Jag föreställer mig att sådana barn skulle kunna vittna om den andliga press som en uppväxt i en miljö av detta slag kan innebära och vilket handikapp dessa barn har när det gäller tilltron till existensen av ett harmoniskt familjeliv. För sådana barn kan ett avgörande vara mera till deras bästa än en förlängd ovisshet, om domstolen skulle döma till hemskillnad i stället för äktenskapsskillnad. Skadorna för de små barnen är mera svårbedömda, men att med tvång upprätthålla en samlevnad i tron att detta är till barnets bästa är en svår felbedömning. Det måste vara svårt — ja, nästan omöjligt — för en domstol att avgöra, huruvida barnets bästa används som argument av helt andra skäl än de som anges. Det kan vara ekonomiska skäl men också hopp om att återvinna äktenskapspartnern. Skall s.k. snabbskilsmässa i otrohetsfallen avvisas av domstolen bör andra särskilda skäl kunna åberopas. Herr talman!

Herr talman! Får jag så här i debat tens slutskede bara med några ord ge uttryck för min principiella uppfattning om vissa delar av giftermålsbalkens regler. När det gäller äktenskaps ingående innebär ju det föreliggande förslaget att äktenskapsåldern för män sänks från nuvarande 21 år till 18 år varigenom åldersgränsen blir densamma för män och kvinnor. Såsom framhållits under debatten har utskottet i denna del inte kunnat ena sig, utan det föreligger två motiverade reservationer. I reservationen 1 av herr Schött m.fl. görs gällande, att ungdomar i åldern 18-—20 år inte har tillräcklig erfarenhet eller mognad för att ingå äktenskap. Jag vill göra en invändning mot denna uppfattning. Jag har tydligen större tilltro än reservanterna till förmågan hos ungdomarna i åldern 18—20 år att själva tillsammans med föräldrarna avgöra om äktenskap skall ingås. Jag tycker att reservationen 1 i sig själv innehär en inkonsekvens, eftersom reservanterna föreslår olika åldrar för män och kvinnor. Reservanterna vill tydligen göra gällande att kvinnor vid 18 års ålder har tillräcklig erfarenhet och mognad, medan däremot män inte har det förrän vid 21 år. Det saknas emellertid vetenskapligt stöd för tanken att olika regler för män och kvinnor skulle vara motiverade med hänsyn till skillnader mellan könen i fråga om fysisk och psykisk mognad. Jag har den uppfattningen att den principiella utgångspunkten inom äktenskapslagstiftningen liksom på andra områden bör vara att det skall råda likställighet mellan könen. Jag erkänner dock att det ligger en del i att åldern för ingående av äktenskap så nära som möjligt bör ansluta sig till myndighetsåldern. I reservationen 2 tillfredsställs detta krav delvis genom förslaget att en av parterna vid äktenskapets ingående skall vara myndig. Herr Sjöholm tyckte att utskottet ägnat alltför liten uppmärksamhet åt den fråga som tas upp i reservationen 2. Jag anser för min del att denna reservation har ganska stor likhet med reservationen 1. Förslaget i reservationen 2 innebär för övrigt också att åldern för ingående av äktenskap i vissa fall — när det gäller kvinnorna — höjs från 18 till 20 år. Genomförandet av ett sådant förslag skulle vara att gå baklänges i äktenskapslagstiftningen. Men det är inte bara det som gör att jag inte kan acceptera reservationen 2. Jag tycker också att den som röstar för den reservationen har underkänt de ungdomars förmåga att klara av äktenskapet som fått dispens för dess ingående. Det allra viktigaste skälet för mitt ställningstagande i denna fråga är dock att erfarenheterna av äktenskap där båda parter är omyndiga inte ger belägg för att de praktiska olägenheterna är av så stor betydelse att man av hänsyn därtill skulle behöva vara tveksam om att införa en äktenskapsålder för både män och kvinnor som är lägre än myndighetsåldern. Jag vill också tillägga, vilket sagts tidigare i dag, att det inte nu är fråga om att bestämma myndighetsåldern. Den frågan kommer upp till behandling först nästa år, och myndighetsåldern bestäms alltså inte i och med dagens beslut om ändringar i giftermålsbalken. Den dag då de förebådade ändringarna i förmynderskapslagstiftningen kommer att behandlas får vi också tillfälle att pröva ett uppslag som framförts under remissbehandlingen av familjerättskommitténs betänkande, nämligen förslaget att underårig som uppnått äktenskapsålder skall bli myndig i och med att han gifter sig. Beträffande medling har jag den uppfattningen — som också framförts tidigare i dag från visst håll — att den bör vara frivillig och inte, såsom nu är fallet, en processförutsättning. Medlingen bör alltså vara frivillig och stå till förfogande för makar som önskar hjälp att reda ut tvister och misshälligheter i äktenskapet. Härvidlag kan den stats understödda familjerådgivningen helt klart spela en betydelsefuil roll. Men eftersom departementschefen inte är beredd att redan nu göra medlingen helt frivillig har jag för min del velat medverka till förbättringar inom ramen för det bestående systemet. Jag har därför undertecknat en motion, i vilken föreslås att behörighet att medla skall ges föreståndare för statsunderstödd familjerådgivningsbyrå som drivs av landstingskommun, stad eller kommun. Utskottet har biträtt detta motionsyrkande, och jag tror att det är ett steg i rätt riktning. Om makarna i ett vacklande äktenskap har fått råd och stöd hos en familjerådgivningsbyrå, är det nämligen mera praktiskt och framför allt mera hänsynsfullt gentemot dem att medlingsintyget utfärdas på familjerådgivningsbyrån. Jag vill, herr talman, till sist förklara att jag delar uppfattningen att det i den framtida lagstiftningen inte torde finnas utrymme för särskilda regler om otrohet i äktenskap. Jag gav också under utskottsbehandlingen uttryck för denna åsikt. Eftersom detta uttalande gäller frågan om den framtida lagstiftningen har jag dock inte reserverat mig, utan jag har kunnat godta utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bemöta ett yttrande av herr Jönsson i Malmö. Han tyckte att reservationen 2 liknade reservationen 1. Man kan emellertid också säga att reservationen 2 liknar utskottsmajoritetens förslag. Den liknar nämligen reservationen 1 på det sättet att man vill att en part skall vara myndig, men utskottsmajoritetens förslag på det sättet att där inte finns könsdiskriminering. Det rätta, herr Jönsson, är att säga att reservationen 2 innehåller de bästa sidorna av både reservationen 1 och utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! För herr Sjöholm vill jag förklara att jag grundar det uttalande jag gjorde om reservationen 2 på att om exempelvis 2 ungdomar, båda 18 år gamla, tänker gifta sig, har kvinnan enligt nuvarande lagstiftning uppnått åldern för rätt att ingå äktenskap. Genom förslaget i reservationen 2 undanröjs enligt min mening denna kvinnans rätt, ty äktenskapsåldern blir för henne i det nämnda fallet inte som nu 18 år utan 20 år. Om hon däremot tänker gifta sig med en man som är 20 år har hon uppnått den lagenliga äktenskapsåldern vid 18 år. Förslaget är således ganska likt det som har framlagts i reservationen 1.

Herr talman! Låt mig till en början deklarera att jag i största allmänhet kan ansluta mig till den principiella uppfattning, som justitieministern har uttalat i propositionen och som har återgivits i utskottets utlåtande på s. 21—23. Det är, som flera talare redan har sagt i kväll, bara fråga om mindre ändringar i vår äktenskapslagstiftning. I betraktande av denna omständighet har det väckts ett förvånansvärt stort antal motioner i anslutning till propositionen. Jag skall inte gå närmare in på alla de problem som har berörts, men jag vill knyta några reflexioner till motionsparet I: 988 och 11: 1245. Fru Lindström har varit huvudmotionär i första kammaren, där motionen är tryckt. Vi motionärer har inledningsvis deklarerat vår anslutning i stort sett till huvudtankarna i propositionen. De yrkanden som gjorts har varit relativt obetydliga och egentligen endast avsett att något längre dra konsekvenserna av den modernisering vi syftar till inom ramen för den nordiska enhet, som alla eftersträvar. Utskottet har varit mycket välvilligt imot detta motionspar, och jag skall därför inte trötta med någon detaljgenomgång. Att ha fått på en punkt ett yrkande helt tillstyrkt, på en annan ett önskemål till hälften tillgodosett och på en tredje en mycket välvillig skrivning är tillräckligt att vara tacksam för. Men jag skulle vilja ta upp också ett Par andra frågor som vi har berört i motionen utan att detta omnämnande har mynnat ut i något yrkande. Den ena är frågan om medlingen, där vi har anslutit oss till den tankegång som uttalats av justitieministern, nämligen att han inte är främmande för att man i framtiden skall kunna göra medlingen frivillig. Egentligen tycker vi att man borde ha kunnat dra konsekvenserna av den tankegången genom att redan nu slopa kravet på medling i de fall då båda makarna är ense om att ansöka om hemskillnad. Därav följer också att jag gott kan uttala en mycket stark sympati för de synpunkter som fru Hörnlund, och även fru Holmqvist, har framfört här, trots att jag inte är beredd att i dag instämma i fru Hörnlunds yrkande. Jag tycker nog att utskottets ståndpunkt, att man kanske i alla fall bör närmare utreda frågan innan man tar ställning, är riktig. Det andra problemet är frågan om den borgerliga vigseln. Här har inte justitieministern kommit med några andra förslag än sådana som syftar till att söra det lättare för de människor som Önskar erhålla borgerlig vigsel att få Ssadan också på lördagar och helgdagar, Samtidigt som han förordar statsbidrag för att täcka kostnaderna härför. Jag har emellertid ett förflutet i denna kammare när det gäller borgerlig vigsel — Jag har ett par gånger i motioner yrkat På att borgerlig vigsel skulle införas så Som obligatorium och att den kyrkliga Ceremonin sedan skulle följa på denna vigsel för dem som hade ett religiöst behov därav. Jag anser fortfarande att äktenskapet ur borgerlig-juridisk synpunkt bör betraktas på det sättet, att det skall ingås inför en borgerlig myndighet och att detta skall vara det enda som ger äktenskapet juridisk verkan. Vilken bindande verkan detta sedan har för parterna personligen är en samvetssak för dem. Vi har emellertid inte yrkat någonting i detta avseende i motionen, utan vi har hållit oss till deklarationen, att det här rör sig om endast smärre ändringar i avvaktan på en större reform, som vi alla hoppas inte skall låta vänta på sig alltför länge. Så skulle jag också vilja säga några ord i anslutning till den debatt som har förts om äktenskapsåldern. Jag har gjort den reflexionen, att när man i praktiken faktiskt hundraprocentigt ger äktenskapsdispens åt alla ansökningar, är det ologiskt att säga att de ungdomar som kanske visar ett större mått av mogenhet genom att i förväg ha planerat för sitt äktenskap, inte skall anses behöriga att gifta sig när de har uppnått 18 års ålder. Jag tycker att man borde vara konsekvent och följa likställighetsprincipen och låta åldersgränsen vara densamma för både män och kvinnor. Fru Holmqvist är den enda i den debatten som har varit konsekvent i sin tankegång när hon går emot förslaget om sänkt äktenskapsålder och säger, att vi i så fall borde vara mera restriktiva när det gäller dispensäktenskapen för att därigenom kanske kunna hindra människor från att brådstörtat rusa in i äktenskap som de sedan kommer att ängra. Jag blev litet överraskad när fru Ryding, som ju annars hade en hel del intressanta synpunkter i dessa frågor, ville ha kvar en högre äktenskapsålder och bl.a. motiverade detta med att hon visst inte ville hindra unga människor från att flytta tillsammans med att hon ville förebygga att de tog ett steg som kunde medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser för dem i framtiden. Det är klart att det kan ligga någonting i detta, men å andra sidan kan man inte komma ifrån, att ungdomar som flyttar ihop vid mycket tidig ålder och sedan får barn, i alla fall ådrar sig ekonomiska förpliktelser och ett ansvar för framtiden, som de inte heller kan dra sig ur. Det finns inget skäl för att från dessa synpunkter vägra de ungdomar, som känner ett behov av att legalisera sin förbindelse innan de flyttar tillsammans, att göra detta fastän de inte har nått en viss högre ålder. Jag har därför, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag i alla delar. Därmed har jag velat säga att jag, även om jag har en viss förståelse för de synpunkter som har kommit fram i reservationen 4, inte vill följa den linjen; herr Martinsson har ju för övrigt själv tagit avstånd från sin reservation. I nuvarande läge kan det vara klokt att stanna vid det försiktiga uttalande som utskottet har gjort, eftersom det alldeles uppenbart är mycket svårt att ena kammarens ledamöter om innebörden av en modern äktenskapslagstiftning, trots att vi alla anser att en sådan lagstiftning är nödvändig inom mycket snar framtid.